Herr talman! Jag kommer att göra ett kortare inlägg än vad som har anmälts. Låt mig först få säga att jag är positivt inställd till ett fördjupat samarbete mellan Sverige och övriga Europa. Sverige är en del av Europa, därför finner jag det naturligt att Sverige söker lämplig form för ett sådant framtida fördjupat samarbete. För min del ser jag EES-avtalet som det alternativ som står till buds om folkomröstningen angående ett EG-medlemskap ger ett nej som svar. EES-avtalet anses vara ett första stort steg in i ett EG medlemskap, men samtidigt kan EES-avtalet stå på egna ben. Det kan bli så att EES-avtalet även fortsättningsvis blir den samarbetsform som Sverige har med EG och med andra länder med samma typ av avtal. Jag har hört industrimän och företagsledare uttala att EES-avtalet egentligen är tillräckligt för industrins del. Med det avtalet i ryggen har man möjlighet att verka och konkurrera med övriga länder inom EG och EFTA-områdena på likvärdiga villkor. När jag nu framfört dessa positiva tongångar om ett Europasamarbete vill jag tala något om varför jag ändå känner mig tveksam och varför jag kommer att rösta för en återförvisning av ärendet. En stor mängd EG-regler kommer att påverka svenska lagar och svenska bestämmelser. Svenska regler och lagar måste alltså anpassas till EG. För mig synes det tveksamt om denna anpassning och harmonisering till EG hittills har presenterats tillräckligt lättillgängligt och överskådligt såväl för riksdagsledmöter och media som för den stora allmänheten. Detta gäller naturligtvis även vad EES-avtalet ur olika aspekter kommer att betyda för folk i allmänhet. Jag vänder mig alltså mot det uppdrivna tempo som präglat hela slutfasen av EES Jag tycker att det är oerhört viktigt att det i en sådan här omfattande och väsentlig fråga om vår framtid finns hög kunskapsnivå hos riksdagsledamöter, men också att beslutet är väl förankrat hos den stora allmänheten. Jag tyder olika enkäter och uttalanden på det sättet att förankringen i folkdjupet inte ännu är tillräcklig. Jag menar att det är av väldigt stor betydelse att en sådan förankring finns, med tanke på att vid ett nej i folkomröstningen om anslutning till EG blir EES-avtalet förmodligen Sveriges framtida samarbetsform med Europa. Herr talman! Med denna typ av synpunkter som bakgrund har jag efter moget övervägande beslutat att avvika från den kristdemokratiska partilinjen och i första hand rösta för en återförvisning av ärendet.

Herr talman! Katastrofer har förekommit alltsedan jordens skapelse och kommer att drabba vår jord även i framtiden. Vi kan på historiens blad läsa allt från översvämningen på Noas tid, till Tjernobylkatastrofen eller torkan i Afrika under vårt årtionde. Människan har drabbats av katastrofer utan mänsklig påverkan, och människan har själv orsakat flera stora katastrofer. Sjukdomskatastrofer har svept över jorden, såsom digerdöden på 1300-talet, som krävde över 25 miljoner dödsoffer. Men det finns också katastrofer som man kallt har räknat med skulle kunna drabba mänskligheten. Tjernobyls kärnkraftsreaktor beräknades ha en olycksrisk på ca 20 driftsår, men redan efter ett år var katastrofen ett faktum. Vårt samhälle är i dag fyllt av farliga ämnen, som vi transporterar över Sveriges land. Även Europa och övriga världen låter farligt gods transporteras i stora mängder varje dag. Det är transporter som passerar tätbebyggda områden med sannolikhetsfaktorer som närmast påminner om rysk roulett. Katastrofer kan självklart också vara av personlig karaktär och dignitet. En arbetslös person upplever sin situation som katastrofal inför framtiden. Det är av största vikt att vi förbereder oss för olyckor som kan drabba oss. Vi kan göra det genom försäkringar av olika slag. Vi kan också förbereda oss genom kunskapsinhämtning. Men, herr talman, det räcker inte att hämta in kunskaper och känna till riskerna. Det är självklart en förutsättning och en bra motivation för fortsatt kreativt arbete. Jag tror inte att jag behöver ge flera exempel, utan jag skall i stället tala om varför vi svenskar och övriga européer måste vara på vår vakt angående transporter av t.ex. farligt gods. Herr talman! I dag har vi i Europa ett tjugotal olika databanker för farligt gods. Vi har många olika myndigheter i Sverige och övriga länder som skall ansvara för och kontrollera säkerheten av alla transporter av farliga ämnen. Jag vill aktualisera bristen på en heltäckande kunskapsbank i Sverige och övriga Europa. Jag kräver att vi engagerar oss och tar vårt ansvar för att undvika en digerdöd i vår tid. Vi har en otrolig tillväxt av nya kemikalier som är omöjlig att kontrollera. Detta kan vara en sprängbomb om vi inte förvaltar ansvaret på rätt sätt. Jag ser i detta läge, herr talman, en möjlig hjälp i EES-avtalet. Sverige är på många sätt ett föregångsland i fråga om att ta ansvar för transporter av farligt gods och den hanteringen över huvud taget, likaväl som hanteringen av avfall från kemiindustrin. Detta måste vi från svenskt håll föra vidare. Detta måste vi dela med oss av till blivande kolleger inom EES. Jag vill med kraftig stämma uppmana: Se till att ansvar för och omsorg om farligt gods och avfall efterlevs inom Europeiska Transporterna kommer att öka -- det har vi tidigare hört av Jan Sandberg -- både inom och utom Europa. Detta ställer allt högre krav på emballage, lastning och transportsätt. Inom EES-området måste det göras prioriteringar för fortsatt forskning inom detta område. Vi kommer att tvingas att använda mindre engångsmaterial och i stället satsa speciellt på återvinningsbara material. Detta är bra, men vi kan inte acceptera en sänkning av kvaliteten på säkerheten. Tvärtom, herr talman, måste säkerheten öka för samtliga tranportsätt. Ansvaret måste tas av leverantör eller mottagare för hela transportvägen. En myndighet skall övervaka hela transportkedjan, och det skall inte vara uppdelat på en mängd olika transportrekommendationer inom Sverige och i övriga Europa, som det är i dag. Jag vill avslutningsvis ställa frågan vem som kan överblicka Chicagokonventionen, som ansvarar för flyget, IMDG, som handhar sjöfarten, ADR, som ansvarar för vägar, och RID, som bevakar järnvägar. Listan kan göras ännu längre. Denna djungel av regler och konventioner måste slås samman i en myndighet, och därmed bör vi få en möjlighet att förbereda oss och skydda oss mot en eventuell men icke önskad kemisk katastrof. Jag vill sluta med att vädja om att vi i det nya samarbetet inom Europa inte skall glömma bort vårt gemensamma ansvar för miljö och människor. Vi kan aldrig försäkra bort en katastrof, men vi kan förbereda oss och göra allt som står i vår makt för att minimera riskerna av en sådan katastrof som jag har nämnt.
Herr talman! Arbetet med att bevara, skydda och förbättra miljön och att säkerställa ett varsamt och förnuftigt utnyttjande av naturens resurser är vår viktigaste uppgift för att våra efterkommande skall ha någon framtid. Många miljöförstörande aktiviteter känner inte några nationsgränser, och det är för miljöns skull viktigt att vi genom att godkänna EES-avtalet på ett aktivt sätt tillsammans med de övriga EFTA länderna i framtiden kan delta i det västeuropeiska miljösamarbetet. Sverige kan inte heller ensamt klara av de insatser som behövs för att uppnå en hållbar utveckling och användning av jordens resurser. Att vi fäster stor vikt vid miljöfrågorna framgår av det faktum att en del av min inledning var hämtat direkt ur avtalets ingress. Där står det också att parterna är fast beslutna att vid den vidare utvecklingen av regler bygga på en hög skyddsnivå när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. En del debattörer i den svenska EES-diskussionen tycks tro att Sverige är det enda land i Europa som är intresserat av att nå framgångar när det gäller miljöfrågorna. Faktum är att vi i en del frågor får skärpa de svenska reglerna för att nå upp till EG:s. I andra frågor ligger många länder långt före oss. Det gäller inte minst avfallsfrågorna, där den svenska regeringen verkar ha svårt att komma till skott. Jag är övertygad om att Sverige i de frågor där vi ligger före, tillsammans med de övriga EFTA länderna och andra progressiva länder, kan nå framgångar i den fortsatta utvecklingen. Samarbetet inom EES-avtalets ram kommer att ge oss möjlighet att delta i EG:s alla program och andra aktiviteter. Vi får även rätt att delta i den blivande europeiska miljöbyrån. Vi får också initiativrätt -- något som annars är förbehållet EG kommissionen -- och kan på så sätt få upp de frågor på dagordningen som vi tycker är viktiga. Herr talman! Det är uppenbart att Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen av miljökrav i EG är mer begränsade med EES än vad de skulle vara om Sverige var EG-medlem tillsammans med andra EFTA-länder. Lika uppenbart är det dock att Sveriges möjligheter att genom EES-avtalet påverka utvecklingen i EG är större än om Sverige står utanför EES, även om de är begränsade. Debatten om miljökonsekvenserna av den interna marknaden är för närvarande livlig inom EG. Den tog sin utgångspunkt bl.a. i The Task Force Report on the Environment and the Internal Market från 1990. I februari 1992 lade EG fram en grönbok som ägnade transporter och miljö särskild uppmärksamhet. Detta resulterade i ett transportavsnitt i det nyligen publicerade femte miljöhandlingsprogrammet, på vilket EFTA staterna har lämnat omfattande expertsynpunkter. För närvarande förhandlar EFTA-länderna med EG om att inkludera de viktigaste delarna i femte miljöhandlingsprogrammet i EES-samarbetet som ett särskilt samarbetsområde enligt program 31. Sverige, liksom andra EFTA-länder, utnyttjar alltså de möjligheter som EES-avtalet ger att påverka den snabba utvecklingen på miljöområdet i EG. Exempelvis hölls det ett möte den 29 oktober mellan statssekreterarna från EFTA-ländernas miljöministerier och D G Brinkhorst från EG:s miljödirektorat för att det kommande samarbetet i EES skulle diskuteras. Jag vill ta ytterligare ett exempel. Det gäller EG rådets beslut nyligen om gränsöverskridande transporter av avfall. Inom ramen för EG--EFTA EFTA-ländernas synpunkter var en del av underlaget när rådet beslöt att ett medlemsland kan vägra import av avfall om deponering strider mot de nationella reglerna. Det var helt i linje med EFTA-staternas synpunkter. Även om, som jag tidigare nämnde, påverkansmöjligheterna självfallet är mindre än EG:s medlemsländers är de inte verkningslösa. De är säkerligen också väsentligt större än vad de vore utan ett EES-avtal. De är särskilt ändamålsenliga nu när EG lagstiftningsaktiviteten är väldigt livlig. Detta är ett exempel på ekonomiska och politiska anpassningar som kan utlösas av EES-avtalet. I förstone kan man lätt tro att ökad handel leder till ökade lastbilstransporter, och därmed till försämrad miljö. Detta är dock långt ifrån givet. EES-avtalet innebär att en nationell kvotering av lastbilstransporterna avskaffas. Det leder därmed till effektivare transporter. Samma transportvolym kommer att kunna utföras med mindre transportenheter. Vidare förbereder EG en lagstiftning som kommer att höja reningskraven på motorfordon inklusive lastbilar, varför utsläppen per lastbilstransport kommer att minska. Slutligen överväger EG också åtgärder för att styra över transporter från lastbilar till en mer miljövänlig tågtransport. Ni som lyssnade på nyheterna i eftermiddags kunde konstatera att EG har beslutat om ett program, där man enligt god svensk tradition, vill jag påstå, kommer att sätta in betydande investeringar bl.a. för tågtrafiken med bättre tåggodstransporter och med snabbtåg. Det är så att man blir avundsjuk över att vi inte har nått längre med EES-avtalet. De långa ekipagen som vi använder i Sverige, en fråga som Karl-Erik Persson tog upp, kan vi fortsätta med. Men vi måste tillåta EG:s högre boggie och axeltryck. Den ökande trafiken har tagits fram som ett skäl för att rösta emot EES-avtalet. Tvärtom ser jag frågan som ett skäl att rösta ja. Bl.a. i Tyskland talas allmänt om att både landsvägs och flygtrafiken håller på att drabbas av infarkt. Det krävs alltså stora insatser för att lösa transportproblemen inför framtiden samt forskning och teknisk utveckling för att få fram nya system, nya fordon och nya bränslen. Jag vill att Sverige och svensk industri skall kunna delta med full kraft i detta arbete. Vi skall kunna vara med och ställa de krav som behöver uppfyllas för att nå en hållbar utveckling. Herr talman! Förutsättningen för att nå framgångar inom miljöarbetet kommer att begränsas av det bristande intresse som den svenska regeringen visar. Jag tycker att det tyvärr finns tecken på att regeringen föredrar att lägga sig på EG:s minimikrav i vissa frågor. Detta är inte EES avtalets fel, utan en brist i den politiska viljan att stå fast vid våra högre krav. Jag anser dessutom att detta skulle vara ett stort misstag av regeringen. Om man verkligen vill att svenska folket i folkomröstningen om inträde i EG skall säga ja, måste man redan nu visa att vi faktiskt har möjligheter att behålla redan nådda framgångar och att uppnå nya. Herr talman! Inom EES-utskottet är man enig om att det är självklart att regeringen skall utarbeta en sådan miljöstrategi som de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet uttalade sig för och att denna skall redovisas för riksdagen senast under våren 1993. Denna enighet är glädjande och jag ser fram emot den redovisning som vi således kommer att få senast om ett halvår. Det är min förhoppning att den kommer att lugna åtminstone en del av dem som oroas av en ökad miljöförstöring och att den skall visa den svenska vägen mot ett kretsloppssamhälle med ansvar för kommande generationer.

Herr talman! Jag delar Inga-Britt Johanssons uppfattning att vi med detta avtal får nya möjligheter på miljöområdet. Det ser jag som mycket positivt. Man kan också konstatera att riksdagens ledamöter in i det längsta har uppvaktats av enskilda och organisationer som vill skjuta upp detta beslut, och motståndarna till avtalet har valt olika metoder för att åstadkomma detta. En metod har varit att ifrågasätta riksdagsledamöternas kunskaper om avtalet. Det kan inte ha varit en särskilt betungande uppgift att ur 1 000 sidor text leta fram detaljfrågor, som man förstår att enskilda riksdagsledamöter inte vet något om. Skulle man använda samma teknik när det gäller att förhöra riksdagsledamöter om Svea Rikes Lag, är jag övertygad om att man skulle få ett kanske ännu mer avskräckande resultat. Men det är egentligen en meningslös övning. Pinsamt dåliga kunskaper, tyckte Miljöförbundet som gjort en enkät. Jag tycker snarare att Miljöförbundet visar ett pinsamt dåligt omdöme. Man kan konstatera att riksdagens utskott, vart och ett från sina utgångspunkter och med den sakkunskap som där finns, har gjort en noggrann genomgång av EES-avtalet. De har avgivit yttranden till det särskilda EES-utskott som utfört den slutliga sammanställningen och givit förslag till beslut att detta avtal skall godkännas av den svenska riksdagen. Avtalet kommer att ge Sverige och övriga EFTA länder en unik möjlighet att samarbeta med EG på de flesta områden till fromma för vår framtida välfärd, för vår fred och för vår miljö. Denna avgörande funktion hos avtalet tycks en del journalister och debattörer ha glömt. När det gäller miljöfrågan, som Miljöförbundet kanske känner särskilt starkt för, kan man konstatera att avtalet ger oss möjligheter att agera tillsammans med våra västeuropeiska partner och därigenom öka effektiviteten i det miljöpolitiska arbetet. Ett enigt jordbruksutskott slår dessutom fast att det endast är inom medlemskapets ram som en balans kan uppnås mellan åtagande i sak och motsvarande inflytande över utformning av regelverket. Detta är ett viktigt och bra konstaterande. Jag gläder mig över att detta konstaterande är enigt. EES-avtalet ger oss ändå nya möjligheter på miljöområdet. I artiklarna 99 och 100 tillförsäkras EFTA-länderna rätt till samråd och expertmedverkan. I själva verket har samråd och expertmedverkan redan kommit till stånd, trots att avtalet inte är godkänt i alla länder. Man har via informella kontakter i stort sett uppnått denna målsättning. Vi får också möjlighet att på ett tidigt stadium påverka kommissionens förslag till gemensamma miljöregler. EFTA-sidan har också initiativrätt till skapandet av nya EES-regler. Dessa nya regler ger oss ökade möjligheter att påverka andra medlemsländer och därmed också vår egen miljösituation. Det står numera helt klart att de fortsatta betydande miljöframsteg, som vi behöver göra, måste ske i internationell samverkan. Vi löser inte miljöproblemen i Sverige ens om vi lyckas få ner våra utsläpp till noll. Det är därför samverkan i Västeuropa är avgörande för en bättre miljö. Det är också glädjande att kunna notera att miljöintresset i EG under senare tid har ökat så kraftigt. I Maastrichtöverenskommelsen blir miljöintressena förstärkta. Det räcker att ha majoritet för att åstadkomma beslut. Samverkan i Västeuropa är också en förutsättning för effektiva miljöinsatser i Central och Östeuropa. De bördor som en hänsynslös kommunistisk exploatering har skapat kan endast bäras av ett ekonomiskt starkt Herr talman! Jag vill med dessa ord verkligen understryka att för miljön är detta ett avtal som är mycket positivt.

Herr talman! Redan i artikel 1 i EES-avtalet nämns att avtalet skall leda till ett närmare samarbete på miljöområdet. Det är ett uttryck för att det finns goda ambitioner att värna om vår gemensamma miljö i alla avtalsslutande länder. Vissa miljöproblem är till sin natur lokala, medan andra är regionala och några t.o.m. är globala. Många lokala problem har vi redan i stor utsträckning lyckats komma till rätta med. Därför måste våra ansträngningar nu främst inriktas mot de regionala och globala problemen. För att effektivt kunna kämpa för den liberala förvaltarskapstanken måste vi alltså arbeta över nationsgränserna. Ett forum för sådant samarbete öppnas för EFTA-länderna med hjälp av EES avtalet. Detta är värdefullt. En av våra bästa möjligheter att värna om miljön är att i ökande utsträckning använda olika ekonomiska styrmedel. Det är då en stor fördel om konkurrerande industri i vår omgivning har likartade miljöskatter och miljöavgifter. I EG kommissionens nya handlingsprogram för miljöarbetet läggs också stor vikt vid ekonomiska styrmedel. Här kommer Sverige säkert att kunna lämna värdefulla bidrag till Europas utveckling. Trafiken är ett av våra stora miljöproblem. Allt talar för att en ökad europeisk integration skapar ytterligare behov av person och godstransporter. Det är då av yttersta vikt att miljövänliga transportmedel kommer till användning. Jag utgår därför från att regeringen fortsätter att göra stora ansträngningar för att få till stånd de aviserade regionala trafikkonferenser inom Förenta nationernas ram som diskuterades i somras på Riokonferensen. Vi bör samordna vår järnvägstrafik med den på kontinenten och göra kraftfulla investeringar i svensk järnväg. Sammanfattningsvis, herr talman, är jag helt övertygad om att miljön gagnas av ett ökat Europasamarbete. För mig känns det därför som ett stort privilegium att få delta i det viktiga beslut som Sveriges riksdag nu skall fatta. EES-avtalet är ett viktigt steg i riktning mot ett svenskt medlemskap i EG, som skulle ge oss ännu större möjligheter att påverka mänsklighetens utveckling.

Herr talman! Det har förts en ganska omfattande debatt både om EG och om EES. Ute i samhället ställer sig många människor frågande till mycket i den debatt som förs. Det är emellertid på miljöområdet som jag blir mest förvånad. När de som säger sig företräda miljöintresset bekämpar ett utökat internationellt samarbete som syftar till att begränsa miljöbelastningen, menar jag att det visar en bristande dialog. Vi har inte klarat av att verkligen samtala om vad EES och EG innebär för miljön. Det handlar också om brister i informationsarbetet. Ansvaret för detta får väl alla vi som är med i denna debatt ta på oss och göra klart att vi måste bli bättre på detta. Vi måste föra denna diskussion. Redan Romfördraget, som nedtecknades 1957, hade tydliga markeringar som rör den aktuella miljödiskussionen i dag, detta trots att vi då saknade direkta miljöartiklar. I Romfördraget talas det i artikel 2 om vikten av att en harmonisk utveckling kommer till stånd. Man talar vidare om balanserad expansion. Jämförelsen med dagens bärande miljötema, hållbar utveckling, gör att man förstår att de ekologiskt riktiga grundtankarna hos de grundande fäderna till det som var början på det som sedan har utvecklats till EG och som nu utvecklas till ett samarbetsavtal mellan EG och EFTA-länderna fanns redan 1957. Denna insikt hade man redan då, trots avsaknaden av den enorma kunskap som har vuxit fram på miljöområdet sedan dess. miljöartiklar. Jag vill här bara lyfta fram en av dem, den som ger enskilda länder rätt att gå längre i sina miljöbeslut än vad som gäller för Gemenskapen som sådan. Denna inställning har fått till följd att EG-direktiven på miljöområdet har en minimikaraktär. Det innebär att strängare regler kan bibehållas eller införas i nationell lagstiftning. Det är således en möjlighet om vi bedömer det vara nödvändigt att införa egna regler. Samtidigt skall det understrykas att miljöfrågorna har fått ett starkt genomslag inom EG och att vi i Sverige inte alltid ligger i täten. Vi har åtskilliga saker att lära av varandra. Detta var något som bl.a. Inga-Britt Herr talman! Jag tycker att EES-utskottet när det gäller miljöområdet på ett utmärkt sätt har redovisat flera viktiga miljöteser som gäller för oss fortsättningsvis. För det första: Avtalsparternas åtgärder i fråga om miljön skall syfta till att bevara, skydda och förbättra miljön. De skall syfta till att bidra till skyddet av människors hälsa och de skall syfta till att säkerställa ett varaktigt och förnuftigt utnyttjande av naturresurserna. För det andra: Miljöåtgärderna skall grundas på tre principer. Den första är förebyggande åtgärder. Den andra är att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan. Och den tredje är att den som har skadat miljön skall betala. För det tredje: Utgångspunkten för vår regerings agerande fortsättningsvis bör vara att den gemensamma miljöpolitiken skall präglas av den höga ambitionsnivå och offensiva inriktning som miljöproblemen kräver och som kännetecknar den svenska miljöpolitiken. Inom avtalets ram bör Sverige aktivt bidra till att den tillväxt som kommer att bli följden av EFTA-ländernas anknytning till den inre marknaden också leder till en miljömässigt hållbar utveckling. Någon sänkning av de svenska miljökraven är det definitivt inte tal om. Herr talman! Det är genom internationellt samarbete som vi tillsammans kan arbeta för och finna lösningar på de stora globala miljöhoten. Vi har drivhuseffekten och ett sviktande ozonlager som exempel på för hela mänskligheten avgörande livsfrågor. Försurningen är en annan fråga som har drabbat just vårt land hårt. Detta är ett exempel på gränsöverskridande miljöförstöring som vi inte kan lösa på egen hand. Detta var även Ivar Virgin inne på. Oavsett om vi minskar alla utsläpp i Sverige, hjälper det inte om vi inte tillsammans med andra länder ser till att minska de totala utsläppsmängderna. Med EES-avtalet ökar förutsättningarna att finna breda lösningar på de stora miljöhoten. Det borde väl vara ett intresse för var och en som vill se till att ha en god livsmiljö också för våra barn och deras barn. Det handlar om att se möjligheterna och tillsammans med andra bygga ett samhälle med hållbar utveckling som grundtes.

Herr talman! För några timmar sedan tog jag en promenad utanför riksdagshuset för att uträtta ett ärende. När jag gick i novemberdiset på Drottninggatan nåddes jag plötsligt av flöjttoner. Det var indianer från Latinamerika som stod i sina färgglada dräkter och spelade. Då kände jag mig med ens så lugn och lycklig och säker på att det som jag nu tänker göra är rätt. Jag yrkar nämligen avslag på utskottets hemställan, vilket innebär att jag röstar nej till EES-avtalet. Jag gör det, inte på grund av att vi har fått för kort tid på oss eller på grund av några tekniska formaliteter, utan därför att EES-avtalets själ och mening är att vi skall öka den ekonomiska tillväxten på den del av jorden där människor redan är rikast. Jag tror att det är helt fel. 500 miljoner människor med samma levnadsstandard som vår är vad jorden tål. I det här aktuella området -- som omfattar 7 % av världens befolkning, 380 miljoner människor -- finns redan nu nästan hälften av världshandeln för industrivaror. Det finns en mängd problem. Men kan vårt problem verkligen vara att vi har för liten handel och för liten tillväxt? Begreppet tillväxt skulle jag önska att vi någon gång kunde diskutera och definiera. Jag tror att tillväxten är roten till många av de problem som vi har. Framför allt är den roten till att klyftorna mellan jordens fattiga och rika är så stora. Jag arbetar med politik därför att jag vill minska de här klyftorna. Jag har en dröm om att alla människor på jorden skall ha mat och vatten, om att själva matjorden skall vara frisk och inte full av kemikalier. Dessutom vill jag att mina barnbarn och alla andras barnbarn också i framtiden skall kunna leva på vår jord. FN hade nyligen en stor konferens, Miljö och utveckling. Där konstaterade man att fattigdomen är huvudorsaken till att miljön i tredje världen förstörs. Vi kan inte fortsätta med tillväxt i den rikaste delen och samtidigt tro att vi kan minska klyftorna och rädda miljön. Jag skall bara ta ett exempel på vad som kommer att hända i och med EES-avtalet, även om många redan har berört det. Transporterna kommer nämligen att öka -- lastbilstransporterna med uppemot 50 %. Vi i riksdagen har beslutat att bilismens utsläpp av koldioxid och kväveoxider skall minskas. Men vi kommer inte att nå uppsatta mål. Med nuvarande transportapparat gör vi inte det. Och nu skall vi fatta ett beslut som gör detta ännu svårare. Det blir ännu värre. Jag skulle vilja att vi hade en rättfärdig ekonomisk världsordning. Vi vet alla att det behövs en ny ekonomisk teori för att det skall vara möjligt att lösa en mängd problem. Jag ser det här EES-avtalet som slutet på en process där man haft en felaktig teori. Det är inte bara orättfärdigt utan också dumt att tro att det här ekonomiska samarbetet, som kommer att gynna oss som redan är rika, skall lösa problemen. Inte heller för oss i Sverige kommer problemen att lösas. Jag tillhör samma utskott som Ivar Virgin, dvs. jordbruksutskottet. Jag vill bara påpeka att det han sade inte är sant. Det är inte ett enigt utskott som har konstaterat det som han citerade, utan han citerade från regeringens proposition. Vi i utskottet har alls inte konstaterat att det är klart att Sverige inom medlemskapets ram kan göra det han talade om. Själv är jag mycket skeptisk till ett medlemskap. Jag ville peka på detta -- inte för att vara dum mot Ivar Virgin utan för att rätt skall vara rätt. Herr talman! Jag yrkar avslag beträffande mom. 1 i utskottets hemställan. Jag skulle så gärna vilja uttrycka mig så, att den som hör mig nås av det budskap som nämnda flöjt gav mig, nämligen att vi måste börja ändra vår livsstil. Vi måste tänka om. Pengar är inte allt, och ekonomisk tillväxt ger inte längre välfärd. Skall jorden ha en framtid, måste vi börja dela kakan. Vi skall kanske inte bara sitta vid varandras förhandlingsbord och vara med och påverka. Vi kanske faktiskt måste inse att alla människor på jorden har rätt att leva precis som vi. Jag vill inte att vi skall ha hjärtan av sten, utan jag vill att vi skall ha hjärtan som känner och ''tänker'' och att vi inte bara skall använda det förnuft, den hjärnhalva, som kan räkna pengar. Pengar kan vi heller inte äta.
Herr talman! Jag tror att de flesta har samma visioner och önskningar som Lena Klevenås och visar samma förtjusning som hon över indiansk musik. Är det inte på det sättet att det beträffande den tillväxt i i-världen av i dag som Lena Klevenås mycket negativt talar om faktiskt handlar om satsningar på utbildning, sjukvård och kultur? Vidare handlar det om att gå mot ny teknik som kan ändra vår livsstil och som kan minska miljöproblemen. Jag tycker att det är en mycket positiv utveckling. Det är en utveckling som vi skall bejaka. Genom individuella beslut skall vi se till att det blir en utveckling i just de banor som Lena Jag tycker faktiskt att det hon säger handlar om individuella beslut och att det är varje människas moraliska ansvar att just inrikta sin efterfrågan på det sätt som det här talas om. Det tycker jag är en mycket viktig fråga. När det sedan gäller jordbruksutskottets betänkande och det som jag citerade är det riktigt att jag citerade från propositionstexten. Men det sägs också i majoritetsskrivningen att utskottet ställer sig bakom vad jag anfört. Jag har satt likhetstecken mellan de två sakerna.

Herr talman! Bifallsyttringar från åhörarläktaren är inte tillåtna. Men bifallsyttringar från talarstolen är tillåtna. Jag tycker att Lena Klevenås anförande var engagerande och klokt -- detta sagt för att bemöta Lena Klevenås som hoppades att vad hon här sade skulle nå fram till några. Det har det gjort. Problemet är väl bara att budskapet inte når dem som behöver ändra uppfattning. I stället når det dem som redan från början tyckt ungefär som Lena Frågan om den framtida världen måste naturligtvis beaktas inte bara i belysning av individuellt agerande utan också i belysning av vad det är för konstellationer som har makten i vårt land och i världen i övrigt. Om vi utgår från att de närmaste decenniernas industriella och ekonomiska aktivitet kommer att domineras av Nordamerika, Europa och Östastien med Japan som ledande nation, har Europa i den konstellationen naturligtvis ett behov av att stärka sin ställning. Den förändring, den utveckling, som har skett vad gäller industriellt samarbete i Europa är långsiktig och berörs inte av formella beslut i ländernas parlament.

Också i det perspektivet måste vi betrakta dagens debatt och vårt ja eller nej till EES-avtalet. Som många har sagt måste EES-avtalet stå på egna ben. Men många har också samtidigt sagt att detta är första steget mot ett medlemskap i en europeisk union -- hur den nu kommer att utformas. Jag tänker uppehålla mig vid några frågor som gäller livsmedel. Reglerna om märkning och om tillsatser i livsmedel är naturligtvis ett konsumentintresse av hög rang. Information om varifrån livsmedel kommer, hur de har behandlats på vägen hit och vilka tillsatser de innehåller är icke någonting som marknaden ensam kan finna lösningar för. Självklart är det vida bättre att vi säkrar att vi får behålla det vi med sådan möda har uppnått. Det finns mängder av allergiker i dag som med viss rätt betraktar en framtida europeisk standard med stor oro. Deras problem löser icke marknaden. Så länge vi har haft möjlighet att följa den här frågan har vi konstaterat att vinstintresset har gått i första hand. Det är genom bestämmeler som har kommit från beslutande organ på övergripande nivå, i parlamentet, som vi i Sverige i dag ligger relativt väl framme. Det finns ingen anledning att tro att vi med marknadens hjälp kommer att uppnå och vidareutveckla den sidan av saken. Ett annat område där vi har legat väl framme gäller, och nu skall jag citera ur tidskriften Fri Köpenskap från i våras, ''Ökad salmonellarisk'', ''Sverige 35 år före Europa''. De produktionsmetoder och den kontrollapparat som vi har i Sverige har medfört att vi praktiskt taget inte har salmonella, exempelvis när det gäller fjäderfä. Men för de länder på kontinenten som vill komma till rätta med den här sjukdomen väntar förmodligen dyra investeringar. Om marknadskrafterna skall få råda är det naturligtvis föga troligt att dessa kommer, i vart fall särdeles snabbt, om de kommer alls. Möjligen kan man befara att det blir andra metoder som tar överhanden, exempelvis bestrålning. Även det innebär säkert dyra investeringar, så det är i sig ingen garanti. Dessutom finns det allvarliga invändningar mot bestrålning som ett sätt att komma till rätta med sådana här förhållanden. Självklart är detta en sak som är vida viktigare än om vi kan behålla märkning om bakningsdag för mjukt matbröd. I sig tycker jag dock att det är ett befogat konsumentintresse. Men det är ett exempel på att frågorna om kvalitets och ursprungsmärkning ingalunda är enkla. Ytterligare en sak av konsumentintresse är ursprungsmärkningen av kläder. Detta tycker jag att utskottet i betänkandet har behandlat väl lättvindigt. Den socialdemokratiska reservationen tycker jag tar upp den här frågan på ett betydligt bättre sätt. Jag anser att det är ett stort konsumentintresse att vi faktiskt kan ha kvar denna ursprungsmärkning. Herr talman! Jag yrkar bifall till Gudrun Schymans meningsyttring till betänkandet.

Herr talman! Riksdagen har en lång dags debatt bakom sig. Redan efter ett par timmar började en talare sitt inlägg med att säga att ''det mesta av det som behöver sägas i denna debatt är väl redan sagt''. Jag avser att tala om alkoholpolitik. Om det har det också sagts en del under dagen. En del av det som har sagts borde kanske inte ha sagts. I varje fall bör det inte få stå oemotsagt. När riksdagen våren 1988 behandlade propositionen om Sverige och den västeuropeiska integrationen var vi några socialdemokrater som motionerade om att alkohol och tobak skulle undantas från integrationen. Motiveringen var givetvis dessa varor negativa inverkan på människors hälsa och sociala mijlö. Det förtjänar att påpekas att detta var den enda motionen som då tog upp alkoholpolitiken. Inte ens de motionerade som nu är ivriga motståndare till EES och EG, och som nu söker stärka sin ståndpunkt med vaktslåendet kring alkoholpolitiken. Motionen måste ändå ses som en framgång. Samtidigt, och enhälligt, uttalade nämligen riksdagen ''att de sociala och hälsomässiga strävanden som vägleder den svenska skattepolitiken på alkoholens och tobakens område inte bör försvagas genom ett samarbete med EG''. Enligt utskottets mening bör det vara möjligt att få förståelse för dessa synpunkter i kommande kontakter med EG, där det också finns en opinion som alltmer uppmärksammar tobaksrökningens och alkoholbrukets skadeverkningar. Det här var för fem år sedan. Nu föreligger EES avtalet. Vad betyder avtalet beträffande alkoholpolitiken?

Herr talman! Ingen skall emellertid förledas att tro att vare sig den svenska alkoholpolitiken eller alkoholvanorna kommer att förbli opåverkade, även om grunderna för den svenska alkoholpolitiken ligger fast. Det finns starka kommersiella och politiska krafter som med EES avtalet som hävstång vill skjuta den svenska sociala alkoholpolitiken i sank. Ny demokratis företrädare sade på förmiddagen dels att monopolen strider mot Romfördraget, dels att vi borde ha samma regler för alkohol som Europa i övrigt. Vad skulle det betyda? För det första innebär det en kraftig kommersialisering, alltså ett starkt privat intresse av ökad konsumtion och därmed ökad vinst. Att Sverige sedan länge begränsat privatintresset i alkoholhanteringen är en av grunderna för den framgångsrika politiken. För det andra skulle det betyda kraftigt stegrade skador, både sociala och medicinska, till följd av den ökning av konsumtionen som ofelbart följer av lägre priser och ökad tillgänglighet. Europa har högre konsumtion och värre skador. Sambandet mellan konsumtion och skador är vetenskapligt belagt. På den insikten vilar 1977 års alkoholpolitiska beslut, vilket togs under mycket bred enighet här i riksdagen. Prispolitiken är ett annat viktigt medel i arbetet för att pressa tillbaka konsumtion och därmed skador. För närvarande är det de framtida möjligheterna att använda skatterna för att reglera efterfrågan som starkast måste ifrågasättas. EES-avtalet i sig sätter inga gränser. Emellertid medför reglerna om vilka kvantiteter som får föras över nationsgränser att det kan bli svårt att upprätthålla den önskvärda prisnivån inom landet. Då vrids det viktigaste alkoholpolitiska instrumentet ur våra händer. Information och upplysning måste tillmätas allt större vikt. Gränserna sätts inte av något annat än av våra egna ambitioner och vår egen kreativitet. Jag är ganska säker på att exempelvis Svenska Bryggarföreningen kommer att hävda att ''mellis'' och ''stor stark'' inte har något med alkoholskador att göra, snarare tvärtom. Alkoholkommissionen skall under nästa år redovisa vilka effekter EES-avtalet kan få och vilka åtgärder som skall vidtas för att målet om 25 % minskning av konsumtionen till år 2000 skall klaras. Vid ett möte för ett par månader sedan anslöt sig 43 europeiska stater till WHO:s 25-procentsmål. Alla nuvarande EG-stater deltog i mötet och anslöt sig till detta mål. Det skall bli mycket intressant att se vilka åtgärder man inom EG vidtar för att klara målet. Tar man inom EG saken på allvar -- och det hoppas jag att man gör -- förbättrar det möjligheterna till en fortsatt framgångsrik alkoholpolitik i Sverige. Herr talman! Jag röstade 1988 ja till att Sverige skulle uppta integrationsförhandlingar med EG. Jag pekade dock på risker för ökade alkoholskador. Resultatet av förhandlingarna föreligger nu. Innehållet är sådant att jag vid en sammanvägning av för och nackdelarna inte har skäl att ändra ståndpunkt. Jag yrkar alltså bifall till EES-utskottets hemställan och därmed avslag på reservation 3.

Herr talman! Det är intressant att lyssna på Göran Magnusson, för han företräder en falang i riksdagen som definitivt inte har något större stöd hos den stora massan av människor i landet. Det är jag helt övertygad om. Jag skall bemöta Göran Magnussons påståenden på några punkter. Jag vidhåller att monopolen strider mot EES-avtalet i den bemärkelsen att de är diskriminerande. Om man inte tillåter en konkurrens på marknaden, är det diskriminering. Det säger själva definitionen på ett monopol. Vi menar att det är fullt möjligt att ha ett utbud av alkoholhaltiga varor på den svenska marknaden på ett sådant sätt att man fortfarande kan upprätthålla de regler som vi har för t.ex. öppethållandetider och åldersgräns. Det finns ingenting som säger att det är nödvändigt att företag som säljer alkoholprodukter måste drivas monopolistiskt. När det gäller 25-procentsmålet har vi däremot ingen avvikande uppfattning. Vi menar dock att det inte är nödvändigt att tillgripa så drastiska metoder för att komma till rätta med problemen som att sätta ett väldigt högt pris. Vi skall klara problemen genom attitydförändringar och propaganda om spritmissbrukets baksidor. Jag vill ta tillfället i akt och tala om en sak som Göran Magnusson kanske har missat, nämligen att Sverige fortfarande har gränskontrollen kvar och möjligheten att sätta de skatter som vi vill på alkoholhaltiga varor. Det är ingen begränsning i EES-avtalet därvidlag. Men vi kanske inte skall diskutera alkoholpolitiken här. Jag vill bara understryka att borttagandet av diskriminerande monopol är väldigt viktigt.
Herr talman! För att börja med monopol och konkurrensfrågan är det min uppfattning att skadliga monopol naturligtvis inte skall finnas. Men det är inte det som vi diskuterar nu. Vi har i dag monopol för att undvika skador. Det är klarlagt i betänkandet och i andra sammanhang att avtalet inte innebär att Sverige måste avskaffa vare sig Vin & Sprits spritmonopol på partihandeln eller Systembolagets monopol. Naturligtvis är förutsättningen att man inte med monopolets hjälp diskriminerar den ena eller den andra handlaren eller odlaren av viner. Man får naturligtvis vara beredd att göra vissa justeringar. Men det väsentliga är att man säljer dessa produkter under den kontroll som Systembolagets organisation och uppläggning innebär. Det är i och för sig bra att även Ny demokrati har anslutit sig till 25-procentsmålet. Vi som har arbetat med alkoholfrågorna tvivlar naturligtvis i hög grad på, inte viljan att ansluta sig, utan de metoder som Ny demokrati i realiteten vill införa, nämligen att det skall vara möjligt att köpa alkohol på fler ställen och under längre tid och att det över huvud taget skall vara en tillåtande attityd. Det skulle vara intressant att få veta om Ny demokrati grundar sin ståndpunkt på något annat än att man snackat litet med varandra om att det vore klämmigare att ha det på ett annat sätt. Alkoholpolitiken och de frågor som det här gäller är betydligt viktigare än att man bara kan snacka fram en ståndpunkt. Man måste faktiskt försöka grunda den på något slags beprövad erfarenhet och vetenskap. Bl.a. har en finsk forskare visat att ju mer tillåtande samhället är i alkoholfrågan, desto mer ökar konsumtionen och som en följd därav ökar skadorna. Jag tycker att det vore bra om Christer Windén kunde ta till sig denna kunskap. Det mera populistiska inslaget i Christer Windéns inlägg var att jag och riksdagsmajoriteten skulle företräda en uppfattning som inte har stöd hos svenska folket. Om Christer Windén talar med andra än sina allra närmaste, kan han komma fram till att det finns en bred uppslutning hos svenska folket, kanske inte för varje restriktion och bokstav, för sådant kan man alltid diskutera. Men för grunderna i den svenska alkoholpolitiken finns det enligt min uppfattning en bred uppslutning hos det svenska folket.
Herr talman! Jag har den absoluta uppfattningen att människor i ett högt utvecklat samhälle som Sverige vilka fått lära sig att ta vara på sig själva och ta ansvar för sina handlingar också är kompetenta att själva fatta beslut utan onödigt förmynderi. Jag är övertygad om att man med upplysning på rätt sätt och medvetet bearbetande av attityder speciellt hos yngre människor kommer att uppnå bättre resultat än genom en restriktiv politik, som uppmanar människor till att lockas av den förbjudna fruktens sötma. Det är fel metod. Man skall ha ett positivt i stället för ett negativt sätt att se på frågan.
Herr talman! Det skulle vara intressant om Christer Windén kunde peka på ett land som har en sådan alkoholpolitik som Christer Windén nu beskriver och som dessutom leder till färre sociala problem och medicinska skador. Det är det intressanta. Ibland lyckas Christer Windén och andra framställa alkoholpolitiken som en fråga för dem som tycker att det är kul och klämmigt att lägga sig i vad folk gör och att försöka hitta på diverse regler. Men det handlar om att försöka begränsa dels det individuella och sociala lidandet, dels de ekonomiska kostnader som alkoholvanorna faktiskt leder till för samhället i dess helhet. Det finns bedömningar i Sverige på att de samhälleliga kostnaderna på alkoholvanorna ligger i storleksordningen 100 miljarder kronor. Det är faktiskt en aktningsvärd summa, fastän knappt hälften av de drygt 200 miljarder kronor som Ny demokrati i ett nafs skulle pruta på skatterna bara man kom in i riksdagen.

Herr talman! Jag vill först deklarera att jag ställer mig positiv till ett genomförande av EES-avtalet. Trots detta finns det ett antal frågor som bekymrar mig och även andra. Hälsopolitiker i vårt land känner en stor oro inför ett ökat inflöde av alkohol och narkotika liksom inför kravet på sänkta priser på alkohol, vilket kan bli följden av EES-avtalet. Med kunskap om vilka lidanden och kostnader alkoholskadorna ger måste målet för en god hälsa ligga fast, nämligen att minska dessa skador. Detta är inte ett mål som bara omfattas av svensk hälsopolitik, utan det är ett mål som delas av 45 länder i Europa, vilka inom ramen av WHO:s Europamål har undertecknat ett manifest. I detta manifest fastslås att den svenska alkoholpolitiken skall ligga som grund även för dessa länders arbete. Jag har under mina resor i Europa mött företrädare för socialdepartement och motsvarigheter till vår socialstyrelse. Alla bekräftade att deras största sjukvårdsproblem var orsakade av alkohol. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att det informationsmatrial som producerats i Frankrike är minst lika konkret som det material som vi får genom Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet i vårt land. I Frankrike införs nu allt fler regler som syftar till att begränsa alkoholkonsumtionen. Många länder kräver ökade restriktioner. Vinkonsumtionen sjunker i Frankrike liksom i Det finns en massiv forskning som stöder tesen om att det är den totala konsumtionen av alkohol i ett land som avgör skadornas omfattning. Jag har läst många forskningsrapporter, där man har visat på ett tydligt samband mellan konsumtionens storlek och skadeverkningar, trafikolyckor och sjukdomsfall. I skenet av detta innebär ett närmande till Europa med billig alkohol och möjlighet till gränshandel ett hot som är verkligt. Ett bibehållande av våra inköps och försäljningsmonopol är då ett skydd för att minska skadorna. I vissa fall tvingas vi att begränsa människors frihet. Ingen skulle våga drömma om att människor fick köra som de ville på våra vägar. Det finns skäl bakom våra trafikregler, liksom det finns hundraårig erfarenhet bakom svensk alkoholpolitik. Sverige är snart uppe i samma alkoholkonsumtion som under mitten av 1800-talet. Den dryckeskulturen var så påtagligt felaktig att den gav upphov till en mängd nykterhetsorganisationer som såg som sin uppgift att dämpa alkoholfloden. Dagens nykterhetsorganisationer arbetar i förebyggande syfte. När alkholskadorna inträffat är möjligheten till läkning mycket låg. Ca 35 % av dem som vårdas för sina alkoholbesvär blir rehabiliterade medan de övriga har fortsatta besvär. Vad har nu detta med dagens EES-debatt att göra? Jo, monopol accepteras inte i EES-sammanhang. Vi har i riksdagen flera gånger och senast i detta betänkande slagit fast att svensk alkoholpolitik skall gälla. I denna politik ingår ett bibehållande av alkoholmonopolen. Det finns mycket som tyder på att våra krav, grundade på hälsopolitiska skäl, även fortsättningsvis kan hävdas. Absolut säkra kan vi naturligtvis inte vara. Kommer detta att prövas i ett domstolsförfarande, vet vi naturligtvis inte vad utslaget blir. I en sådan situation krävs det väl förberedda försvarare av svensk alkoholpolitik, som ställer upp för att hävda Sveriges inställning i en domstolsförhandling. Naturligtvis måste vi också ge ett ökat utrymme för informationsinsatser, oavsett vad som kommer att hända med den svenska alkoholpolitiken. Europa närmar sig en svensk inställning till alkoholen, medan frihetssträvarna i svensk riksdag vill upprepa EG-ländernas misstag under skenet av det är valfrihet som skall råda. På några sidor i EES-betänkandet har man med anledning av en motion undertecknad av mig och representanter för Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kds utvecklat den svenska synen på just monopolens ställning. Övriga nordiska länder har tillsammans med Sverige också understrukit att de svenska alkoholmonopolen grundar sig på viktiga hälso och socialpolitiska hänsyn. Slutsatsen även i propositionen är att dessa monopol inte är diskriminerande i Romfördragets mening och att EES-avtalet inte innebär några förändringar härvidlag. Under förmiddagens debatt ställde Ny demokratis representant krav på ett upphörande av den svenska alkoholpolitikens grundpelare, nämligen våra monopol som innebär att vinstintresset i alkoholförsäljningen uteblir. Vi kan i dag se vad detta vinstintresse leder till, när alkoholförsäljning sker i restaurangvärlden. Låt mig ge några exempel. Det billigaste lättvinet kostar genomsnittligt på svenska restauranger 885 kr för 75 cl. För den svenska restaurangnäringen utgör alkoholförsäljning en mycket inkomstbringande verksamhet. Nu tror jag inte att en fri försäljning av alkohol skulle ge dessa gigantiska prispåslag, men medge att den s.k. fria konkurrensen ger märkliga effekter redan i nuläget. Herr talman! Min motion rörande den s.k. psykotropkonventionen har också behandlats i EES-betänkandet. Psykotropkonventionen är ett skydd för att ett land inte utan vidare skall kunna legalisera narkotika. I FN-sammanhang har Sverige mycket starkt krävt att Nederländerna och Schweiz också skall underteckna konventionen. Nu har Sverige en ny möjlighet att kräva det i det nya förhandligsläge som uppstår när EES-avtalet närmar länderna till varandra. Gränskontroller och samarbete inom tullen mellan länder måste prioriteras för att förhindra en inströmning av narkotika. Jag kan försäkra kammaren att jag med stort intresse kommer att bevaka dessa frågor under de kommande åren. EES-avtalet får inte tas som intäkt för att den nuvarande drogpolitiken skall förändras, i vilken också ingår vår alkoholpolitik. Jag yrkar bifall till hemställan i EES-betänkandet och ett särskilt avslag på reservation nr 3 och för övrigt också på de reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Låt mig inleda med några ord om de alkoholpolitiska frågorna. Artiklarna 11--13 i EES avtalet förbjuder kvantitativa import och exportrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan. Dessa artiklar har sin motsvarighet i Romfördragets artikel 30, 34 och 36.

Men ett studium av dessa artiklar ger det sammantagna intrycket att det inte kan anses oförenligt med EES-avtalet att Sverige verkligen bibehåller sin nuvarande alkoholpolitiska inriktning och målsättning. Våra styrinstrument -- pris och tillgänglighet -- kan även användas i fortsättningen. En förutsättning är att monopolbolagen inte diskriminerar olika märken och grossister i sin inköpspolicy. Alltså: I framtiden kommer det att vara mycket viktigt att våra monopolföretag ser till att det inte förekommer någon diskriminering. Det blir alltså efterfrågan som styr sortimentet. Under den här prövotiden måste vi -- om vi skall gå vidare mot ett EG samarbete -- bevisa att detta är en framkomlig väg. I motionen E5 begärs ett förstärkt uttalande om att regeringen med kraft bör hävda den svenska alkoholpolitiken. Det är ett rimligt krav som mycket väl hade kunnat tillgodoses. Men jag konstaterar med glädje att det finns en stor enighet om huvudinriktningen. Därför kan vi motionärer godta utskottets skrivning. Vi från Kds kommer att mycket noga bevaka hur den svenska linjen fungerar i praktiken och inte bara på papperet. Inte minst för européer i gemen är det viktigt att alkoholpolitiken fungerar i dessa tider, då Europas länder börjar erfara vad den överreklamerade vinkulturen kostar i form av liv, lidande och sjukvårdskostnader. Egentligen är det ett stort framsteg för svensk alkoholpolitik att olika åsiktsinriktningar tack vare EES-processen talar sig varma för det värdefulla med det svenska monopolsystemet, vilket är mycket intressant och mycket konstruktivt. Herr talman! Något mera allmänt skulle jag vilja säga att vi går in i EES-samarbetet genom vår representativa demokrati med vidöppna ögon och sinnen. Varför gör vi det när vi nu befinner oss i ett annat extrem i pendlingen av opinionsrörelserna än vad vi var för ett par år sedan och när så många är oroade? Jo, vi gör det bl.a. för att samarbetet i Europa är värt en seriös prövotid och en praktisk utvärdering. EES är inte en irreversibel process. Fortsättningen måste inte bli ett EG-medlemskap. Vi är eniga i riksdagen om att folkomröstningen om ett eventuellt kommande EG-medlemskap skall vara helt avgörande i frågan. Det är olyckligt att många i debatten har använt begreppen EG och EU som ett rött skynke och kommit med en skrämselpropaganda. Det här är egentligen ett ganska lyckosamt tillfälle att ge Sverige en rejäl chans att pröva Europa innan vi går in i ett medlemskap. Man kan använda bildspråk och tala om ett slags förlovning som kan komma att brytas innan bröllop firas. Jag får intrycket av att en del EG-motståndare vill ha ett slags samboförhållande där man vill ha så många fördelar och så litet ansvar som möjligt. Herr talman! Debatten liknar ibland sagan om pojken och jätten som bar hem en stor tung stock. Jätten fick gå främst och göra jobbet för att ta hem bördan, medan pojken satt på bakre ändan av stocken och åkte snålskjuts.

Herr talman! Den europeiska integrationen är det största fredsprojekt som någonsin initierats. Gamla fiender har knutits samman i nära relationer. Fler och fler länder har involverats. Genom EES-avtalet knyts 19 länder samman. Det är positivt för freden och avspänningen i Europa. Västeuropa har inte längre någon gemensam yttre fiende att hålla samman emot. I stället blir det allt viktigare att bygga sammanhållningen på egna ömsesidiga relationer. Framtidsutsikterna är goda när det gäller ytterligare utvidgning av det europeiska samarbetet. Jag hälsar en sådan utveckling med tillfredsställelse. Debatten om den europeiska integrationen fokuseras ofta kring ekonomiska intressen. Visst finns det ett ekonomiskt motiv bakom önskan att delta i EES-samarbetet -- men det är då rakt inte överordnat andra motiv. För mig är det viktigare att det mellan Sverige, övriga EFTA-länder och EG länderna finns en samhörighet och värdegemenskap som bygger på demokrati, jämlikhet, social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. Denna gemenskap förstärks och fördjupas om vi knyter närmare kontakter med Herr talman! EES-avtalet har många fördelar för vårt land. Jag vill särskilt framhålla den fria rörligheten av personer och det samarbete på en rad viktiga områden som avtalet innefattar. Det är mycket positivt, bl.a. för kultur och utbildningsområdena. De avtalsslutande parterna har bl.a. godkänt två förklaringar på kulturområdet. De deklarerar sin avsikt att stärka och bredda samarbetet på kulturområdet för att bidra till bättre förståelse mellan folken i ett mångkulturellt Europa. Man vill säkerställa och vidareutveckla det nationella och regionala arv som berikar den europeiska kulturen med sin mångfald. Riksdagen fastställde år 1974 åtta kulturpolitiska mål, som det rått stor enighet omkring. Ett av målen innebär att kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk och nationsgränserna. EES-samarbetet ger utrymme för en fortsatt och intensifierad utveckling på kulturområdet. Möjligheterna för Sverige att delta i en rad EG program ökar genom EES-avtalet. Ett exempel är EG:s särskilda program för att stärka produktionen av europeiska filmer, TV och videoprogram, benämnt MEDIA 95. I första hand är strävan att öka programutbytet mellan de olika länderna och språkområdena i Europa. Herr talman! Ungdomsfrågorna tillhör de särskilt angivna områdena i EES-avtalet där man skall stärka och bredda samarbetet. Avtalet innebär att Sverige omedelbart då avtalet träder i kraft skall delta i programmet Ungdom för Europa. Från samma tidpunkt kommer vi också att kunna delta i informationsutbyte, seminarier och andra kontakter som rör ungdomsfrågor. Från den 1 januari 1995 kommer Sverige att kunna delta i alla program som då är påbörjade eller är beslutade. Det är viktigt att människor tidigt i livet får kunskap om olika kulturer och traditioner genom internationellt utbyte. Genom erfarenhet av andra länders kultur ökar svenska ungdomars förståelse för invandrar och flyktingungdomar i vårt eget land. Kontakt mellan människor från olika länder kan också bidra till fred och avspänning. Herr talman! Möjligheterna för Sverige att delta i en rad EG-program inom utbildningsområdet ökar genom EES-avtalet. EG:s insatser inom forskningen genomförs i fleråriga ramprogram. Det tredje ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling sträcker sig t.o.m. 1994. Genom EES avtalet ansluts Sverige till detta. Svenska forskare, institutioner och företag får samma rättigheter som sina motsvarigheter inom EG att ansöka om medel ur EG:s forsknings och utvecklingsbudget för projektmedverkan. Sverige får delta i programmens olika kommittéer. Svenska experter får inflytande i planeringen av nya program. Det är inte minst viktigt när det gäller planeringen av det fjärde ramprogrammet. I planeringen av det programmet förutsätts stöd även till forskning som motiveras av allmänna samhälleliga behov, t.ex. att åstadkomma en bättre livskvalitet. Sverige är ett utvecklat industriland och som sådant mycket forskningsberoende. Internationellt samarbete inom en mängd forskningsområden är nödvändigt. Det är därför positivt att Sveriges deltagande i internationellt forskningssamarbete kan stärkas. Sverige deltar redan i utbildningssamarbete inom EG, men möjligheterna kommer att förbättras avsevärt genom EES-avtalet. Vi kommer att kunna påverka utformningen av framtida aktiviteter på utbildningsområdet. Alla de särregler som i dag gäller för EFTA-ländernas deltagande i COMETT och Erasmus kommer att försvinna. I övrigt är utbildningspolitiken en nationell angelägenhet. Vi utformar själva vår skolpolitik och vår högre utbildning. Herr talman! I Sverige är vi i stort sett eniga om att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt politiskt mål. Vi har höga ambitioner när det gäller jämställdhet och social välfärd. Uppenbarligen finns en oro bland en del svenska kvinnor för att förhållanden och villkor som gäller för kvinnor i vissa EG-länder skall smitta av sig på utveckling i Inom EG:s institutioner bedrivs ett omfattande samarbete på jämställdhetsområdet. Utvecklingen går i riktning mot höjda ambitioner inom EG länderna. Det finns fem EG-direktiv på jämställdhetsområdet. EG-domstolen har i flera domstolsutslag tolkat direktiven till kvinnornas fördel. Det finns t.o.m. kvinnor som anser att EG:s lagstiftning är bättre än den svenska. I Sverige är kvinnorna starkt beroende av den offentliga sektorn för att kunna förvärvsarbeta. Men det krävs en ekonomi i balans för att behålla och utveckla den svenska välfärden. Genom EES avtalet får Sverige sanolikt en bättre ekonomi än om vi står utanför. Avtalet är därmed snarare positivt än negativt för kvinnor. Förutom ekonomins betydelse beror en fortsatt positiv utveckling av jämställdhetsarbetet i Sverige på vår egen kraft och våra egna ambitioner på området. Herr talman! Jag vill slutligen understryka att upprättandet av ett EES-samarbete inte innebär någon slutenhet gentemot omvärlden i övrigt. Det internationella samarbetet på de områden som jag har berört kommer även fortsättningsvis att sträcka sig långt bortom Europas gränser. Jag yrkar bifall till hemställan i EES-utskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Jag hade tänkt att undvika de allmänna utvärderingarna som vi i positiv anda har fått lyssna på hela dagen. Jag ansluter mig till dem. Jag hade tänkt att ta upp två litet specifika ämnesområden, nämligen information och datorisering och vad dessa kan betyda för småföretag och EES. En av människans mest förankrade egenskaper är oviljan mot förändringar och benägenheten att slå vakt om det bestående. En viktig faktor som påverkar den här naturliga attityden är okunskapen. Jag kan förstå att stora delar av svenska folket i dag säger nej till både EG och EES. Många har inte ens klart för sig skillnaden mellan dessa begrepp -- ett förhållande som främst regeringen, men även vi i riksdagen får ta på oss ansvaret för. Jag och vi i Ny demokrati kritiserade emellertid redan för ett år sedan regeringen för denna bristande information ut till familjen Svensson och allmänheten. Det skulle ha tagits fram en pedagogisk lättfattlig information som på ett enkelt sätt klargör och belyser nödvändigheten av vårt deltagande i EES och den europeiska gemenskapen. Där skulle då de positiva konsekvenserna av medlemskapet belysas men även de negativa -- om vi skulle ställt oss utanför såväl EES som EG. Dessa synpunkter har jag framfört vid upprepade tillfällen under året i kammaren och även i min egenskap av medlem i EFTA-delegationen till statsrådet Dinkelspiel. Han har då hävdat att såväl politiker som näringsliv fått en kontinuerlig information under lång tid bl.a. genom hela serien av gröna böcker, seminarier etc. Det är alldeles riktigt. Med den 30-åriga erfarenhet jag har från marknadskommunikation vågar jag påstå att regeringen faktiskt grovt har sumpat chanserna att påverka allmänhetens, familjen Svenssons, kunskaper om EG och EES-avtalet -- och därmed låtit okunskapen medverka till den negativa inställning många i dag har och som vi upplever hos stora delar av svenska folket -- såsom det speglas i massmedia. De har ett tungt ansvar när det gäller den negativa attityden vi får oss till del. I det här läget är det inte tillräckligt med en fortsatt ''rullande'' tung information till näringsliv och opinionsbildare, som vi har hört ansvarigt statsråd föra fram -- med hjälp av gröna böcker, seminarier, andra sammankomster etc. och kanske korta debatter i TV. Nej, det behövs en populistisk utformad kampanj, uppbyggd kring en lättläst broschyr hem i brevlådan till varje svenskt hushåll. Den är förvisso inte lätt att producera. Det är alltid svårt att förenkla komplicerade sammanhang, som det här är fråga om här -- men visst är det möjligt, och nödvändigt! Med en broschyr i handen har varje människa, familj möjlighet att stämma av sakinnehållet i EG och EES-avtalet mot den många gånger osakliga skrämselpropaganda som förs fram i massmedia. Samtidigt kan den intresserade konsumenten få kunskap om vad han eller hon kan söka med den fördjupade information som finns som en kunskapsbas. Herr talman! Jag hoppas verkligen att regeringen är beredd att konkret medverka till att svenska folket snarast får hem den föreslagna EES och EG informationen i sin brevlåda -- som ett led i en allmän bredare populistisk kampanj kring betydelsen av vårt deltagande i den europeiska gemenskapen. Detta är inte minst viktigt med tanke på den kommande omröstningen om vårt medlemskap i EG. Så några reflexioner i en helt annan fråga om småföretagen och EES. Jag är tyvärr tveksam till småföretagens kunskaper och inställning till att vi fr.o.m. den 1 januari har möjlighet till en framgångsrik marknadsföring i en marknad bestående av 375 miljoner människor. För de flesta företag innebär detta en enorm omställning -- och möjlighet. Vi måste vara positiva! Jag blir rädd när Exportrådets utomordentliga informationskampanj, som har genomförts i princip i alla kommuner i hela landet, ''Gomorron Europa'' på vissa orter lockar fem till tio deltagare. Det är en indikation på ett visst ointresse för vad den nya inre marknaden betyder främst för småföretagen, för Sverige, industrin och de möjligheter EES erbjuder företag som är på alerten. De större företagen är redan i gång med etablering av produktion och nätverk för marknadsföring inom EES-området. I ett inledningsskede hoppas jag därför att regeringen tillsammans med branschorganisationerna är beredd att medverka till att vi får en förstärkt information till småföretag här hemma, men också småföretagarservice såväl centralt i Bryssel som ute i de lokala marknaderna med proffsigt lokalt förankrade medarbetare, gärna inom Exportrådets ram. I och med vårt EES-medlemskap får vi också tillgång till de av EG uppbyggda småföretagarprogrammet. Som exempel kan nämnas BC-NET -- ett databaserat infosystem för etablering av affärskontakter och samarbetspartners i Europa. Vi i Ny demokrati har särskilt uppmärksammat datoriseringen av vissa affärstransaktioner inom EES-marknaden. Exempelvis att en order eller faktura kan utbytas via affärspartnernas datorer genom utnyttjande av systemet EDI -- Electronic Data Interchange. Systemet kan kopplas direkt till produktionen -- för just-in-time-leveranser från exempelvis en underleverantör i Grums till en fabrik i Bordeaux. Snabbheten med EDI-systemet är redan en viktig konkurrensfaktor leverantörer och tillverkare emellan. Det är en viktig fråga. Det utnyttjas redan i dag av de större företagen men kommer också att kunna bli en viktig konkurrensfördel för de svenska småföretagen. I det här läget har Statskontoret på regeringens uppdrag utarbetat en rapport om Samverkan om EDI och handelsprocedurer. Där förespråkas bildandet av en förening finansierad med hjälp av medlemsavgifter och uppdrag från UDH och Näringsdepartementet. Skulle en sådan förening komma till stånd finns det, enligt bedömningen i rapporten, inte något behov av ett sammanhållet program för utvecklingen av detta viktiga EDI Majoriteten i såväl näringsutskott som EES-utskott har anslutit sig till ovanstående uppfattning. Vi i Ny demokrati vidhåller emellertid vår uppfattning om att EDI snabbt måste utvecklas för småföretagen och komma i praktisk tillämpning i större omfattning. Detta kräver ett direkt engagemang från regeringens sida och att konkreta åtgärder omgående vidtas. Riksdagen bör därför genom ett uttalande anmoda regeringen att omgående vidta konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten till EDI-systemet för landets småföretagare. Herr talman! Jag yrkar därför på bifall till vår motion E11 yrkande 4, dvs. vår reservation i mom. Herr talman! I övrigt ansluter jag mig med övertygelse till riksdagens kommande beslut om ett antagande av EES-avtalet.

Herr talman! Jag vill bara ta upp en punkt i det Bengt Dalström framförde och som han har framfört också i tidigare sammanhang här i kammaren, nämligen önskemålet om ökad information och hans speciella synpunkter på detta. Vi har arbetat vidare med tanken på både riktade informationsinsatser och mer allmänt utformat, mer lättillgängligt material, som bl.a. tar sikte på ökad information om den praktiska tillämpningen av EES. Vi har kommit långt i den planeringen, och jag vill bara för kammaren och för Bengt Dalström, eftersom han direkt har tagit upp frågan, säga att vi planerar med att, så snart vi har tidpunkten klar för ikraftträdande av EES-avtalet, gå ut med en broschyr till alla hushåll. Jag nämnde redan tidigare under debatten här i kammaren att det förslag som väcktes från något eller kanske några håll om att ge utskottets yttrande över EES-avtalet en vid spridning skulle tjäna samma syfte. Jag har tidigare välkomnat den tanken. Jag tycker den är utmärkt som ett komplement.

Det glädjer mig. Samtidigt skulle jag vilja fråga vad statsrådet har för synpunkter -- om det finns några så här spontant -- kring EDI-systemet och den datorisering för småföretagens behov, som jag tidigare framförde åsikter om.
Herr talman! Vi överväger och prövar för närvarande de här frågorna i kanslihuset, i nära kontakt med berörda organ och med näringslivet. Det gäller frågan om hur ärendena skall hanteras liksom arbetsfördelningen mellan näringslivet och staten och myndigheterna.

Herr talman! I modern tid har många länder på olika håll i världen varit med om krig och förföljelse men till slut kunnat sluta fred, om än bräcklig. I dessa länder är man oerhört rädd om freden och vill att den skall bestå. Man talar om försoning, konsensus och samverkan och gör stora ansträngningar att leva upp till vad de orden innebär i realiteten. Jag tänker bl.a. på Latinamerika, där många länder bildligt talat balanserar på slak lina för att behålla och vidareutveckla den sköra, och då också sårbara, avspänningsprocess som man är inne i. Under tiden efter andra världskriget var man också i Europa angelägen om att finna konsensus och samverkan mellan de olika nationer som stridit som fiender mot varandra. Ramen omkring EG, organisationen, ger också som jag ser det förutsättningar för just konsensus och samförstånd. Det är just det som själva organisationens uppbyggnad och verksamhet egentligen går ut på. Inget av kommissionens förslag genomförs om det inte har fått enhällig eller i vissa fall kvalificerad majoritet i Ministerrådet. Når man inte det faller förslaget. I Ministerrådet har de mindre länderna ett relativt stort värde i beslutsprocessen i förhållande till de större. Kristdemokraterna i Europa vill dessutom kraftigt stärka parlamentets roll, vilket överensstämmer med andra demokratiska krafter i Europa. Det är just konsensus vi behöver också i dag, när vi ser hur vår värld ser ut. Naturligtvis är det viktigt att vi kommer in i det europeiska samarbetet, för vilket EES är en viktig början -- eller prövotid, som många uttrycker det --, så att vi kan påverka lagstiftningen i en samverkan som, vare sig vi vill det eller inte, ändå, vare sig vi är med i den eller inte, påverkar vår nutid och vår, våra barn och barnbarns framtid. När det gäller krig är det kvinnor och barn som drabbas värst. De är, som det visat sig, lovligt byte för dem som har skjutvapen och ammunition. I dag är bilder och rapporter från f.d. Jugoslavien och Somalia på våra näthinnor och i våra sinnen. De som inte har vapen blir utan mat och förlorar också livet. I t.ex. Bosnien skjuts obeväpnade människor av krypskyttar och andra vapenförsedda personer. Det europeiska samarbetets arbete för fred är bra för kvinnor. Det arbetet skulle kunna vara ännu kraftfullare. Där har vi en uppgift. Det sägs som ett motargument att den hårt förvärvade relativa jämställdheten i vårt land skulle gå tillbaka om vi fick ett ökat europeiskt samarbete. Många har i dag tagit upp den frågan. Jag anser att det påståendet är helt befängt. Att påstå detta talar egentligen om att man inte riktigt har satt sig in vad som kommer att gälla i relationerna mellan vårt land och andra länder i ett europeiskt samarbete. Socialpolitiken och jämställdhetspolitiken i Sverige gäller Sverige och oss svenskar. Vid ett utökat europeiskt samarbete har vi dessutom möjligheter att påverka och lansera vår syn på jämställdhet och vilka konsekvenser den medfört för oss i vårt land. Olika länder i det europeiska samarbetet har kommit olika långt när det gäller jämställdhetsfrågorna. Vilken syn man i de olika länderna har på jämställdhet beror också på vilka kulturella, historiska och sociala traditioner länderna har. Men det europeiska samarbetet har fått alla medlemsländer att mer aktivt arbeta för jämställdhet. Det är bra och också nödvändigt. Inom jämställdhetsområdet finns det också en del för oss svenskar att göra ute i Europa. Exempelvis kvinnor i Frankrike och England ser med glädje och förväntan på att Sverige mer aktivt skall ta del i det europeiska samarbetet. De vill i Europasamarbetet ha med vår fräscha syn på jämställdheten, eftersom de anser att vårt arbete och vår syn på jämställdhet skulle kunna ge dem en extra kick i deras situation och påskynda jämställdheten totalt i Europa. Herr talman! Den främsta anledningen till att jag är positiv till ett EG och EU-medlemskap, mot vilket EES-avtalet är ett steg på vägen, är EG:s två grundbultar att trygga freden och att höja välståndet, så att vi i ännu högre grad kan hjälpa uländerna och dem som inte har det lika bra som vi har det. Sverige är ett stort biståndsgivarland. Vi har genom olika insatser exporterat solidaritet, humanism och medmänsklighet genom bilateralt stöd förmedlat genom insatser från engagerade människor och genom ekonomiska medel. Vi har också i FN sammanhang skapat oss en goodwill som är enastående. Det är viktigt att våra goda relationer, trots ett intensifierat samarbete med Europa, inte mattas av utan också intensifieras ännu mer. Sveriges profil i världen får inte suddas ut. Sveriges roll i världen måste i stället lyftas fram som en humanismens, solidaritetens och fredens exportör. Det har vi råd med. Vi har också råd och möjligheter att trots ett ökat europeiskt samarbete sälja eller marknadsföra vår profil för framför allt ett arbete i den fattiga världen. Det är viktigt att kunna ge den tryggheten, med tanke på den oro som finns nästan överallt på jorden och de övergrepp mot mänskliga rättigheter som ständigt sker. Det engagemang Sverige har visat i FN sammanhang måste vidareutvecklas och föras in också i ett europeiskt samarbete. Där har vi en inledande möjlighet i EES. Ett ökat samarbete i och med Europa skulle ge oss en ytterligare plattform för vårt internationella engagemang vad gäller mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Jag vill i detta sammanhang understryka den roll som ett Europa i samverkan spelar som alternativ samarbetspartner i stället för det tidigare stormaktsberoendet. Just den synen på ett Europa i samverkan hörs ofta från kristdemokratiska kolleger i den tredje världen. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det känns utan tvivel ansvarsfullt att få vara med om att fatta beslut i denna den kanske viktigaste politiska frågan i vårt land under efterkrigstiden -- speciellt för mig som är relativt ny i riksdagen. Jag vill redan från början klarlägga att jag är i grunden positiv till EES-avtalet som princip, men att jag trots detta känner en viss tvekan inför dagens beslut. Jag har verkligen försökt att sätta mig in i EG-EU frågan och EES-avtalet, men jag vill inte alls påstå att jag kan det. Liksom flera talare före mig har jag vägt fördelar och nackdelar på min kunskapsnivå och funnit att fördelarna väger över. Men det finns en del frågetecken, varav vissa kommit i dagen på ett ganska sent stadium. I första hand tänker jag på de ifrågasättanden som kommit till allmän kännedom om avtalets grundlagsmässiga konsekvenser. Vederhäftiga källor hävdar t.ex. att vi för att godkänna avtalet först måste ta separata beslut om att ändra grundlagen. Herr talman! Om det är korrekt blir ju hela avtalet försenat eftersom ett sådant beslut måste tas två gånger med val emellan, eller genom folkomröstning -- i princip innan vi antar EES Det gäller, som väl alla nu vet, i första hand tryckfrihetsförordningen, som inte överensstämmer med EES-avtalets regler. Många av ledamöterna i kammaren har i dag uttryckt förvåning och t.o.m. förtrytelse -- ibland uttalat med spydiga kommentarer -- över det som man säger yrvakna intresset för EES-frågan hos press, organisationer och allmänhet. Visst är det ett plötsligt intresse som har dykt upp. Man kan fundera över det också. Men det väsentliga är, enligt min uppfattning, att det finns ett intresse och en stor törst efter information på olika håll. Det tillkommer ju oss, herr talman, som folkvalda ledamöter av Sveriges riksdag att se till att nödvändig information om ett så stort ärende som det här är fråga om kommer till allmän kännedom. Det är vi som skall se till att det informeras, antingen genom att göra det själva eller anlita hjälpredor. Våra väljare, skattebetalarna, har rätt att kräva detta av oss. Det stora informationsgapet beror egentligen på oss politiker -- ingen annan. I dag ser det ut som om den kommande folkomröstningen om EES-avtalet i Schweiz kommer att ge nej-resultat, vilket skulle innebära att avtalet inte kan träda i kraft vid årsskiftet, som planerat. Efter de förhandlingar som då kommer till stånd blir det en försening av ikraftträdandet någon eller några månader -- dock längst till halvårsskiftet. Vi har en grundlagsutredning som arbetar för fullt med att se över de grundlagsmässiga konsekvenserna och ändringsbehoven inför Europasamarbetet. Den beräknas komma med sitt betänkande i februari 1993 -- om några månader, alltså. Vore det inte lämpligt att i det läge vi nu är -- med de oklarheter som råder beträffande grundlagskonsekvenserna och med ett uppenbart informationsunderskott i landet -- skjuta upp beslutet om att anta EES-avtalet tills grundlagsberedningens betänkande föreligger? Vi skulle då få klarhet i dessa, enligt min uppfattning, mycket väsentliga formaliafrågorna. Samtidigt skulle vi få ytterligare några värdefulla månader på oss för att informera bort det motstånd som nu föreligger -- ett motstånd som ofta, eller kanske oftast, beror på okunnighet eller känslan av att man är oinformerad. Känslan av att politikerna håller på att köra över väljarna, att man inte bryr sig om vad vanligt folk tycker är mycket utbredd i landet och det alltför vanliga uttrycket politikerförakt kan här få ytterligare skjuts. Herr talman! Efter moget övervägande och med förvissning om att jag ådrar mig ogillande från vissa håll, yrkar jag bifall till de framlagda yrkandena om återförvisning av betänkandet EU 1 till utskottet för ytterligare beredning gällande grundlagskonsekvenserna.

Herr talman! Subsidiaritetsprincipen är det kanske inte så många inom det svenska folket som egentligen känner till innebörden av. Men subsidiaritetsprincipen har blivit en av de viktigaste politiska principerna. Vad innebär den? Jo, den innebär att politiska beslut bör fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Den lägsta nivån är naturligtvis individen själv. Låt individen bestämma över sådant som han eller hon är mäktig att klara av själv. Nästa nivå är familjen. Sedan har vi de olika organen på lokal och regional nivå, landsting, riksdag m.m. Det finns även övernationella organ av olika slag. När det gäller att besluta om på vilken nivå man skall fatta besluten, måste bevisbördan alltid vila på dem som vill att det skall ske på en högre nivå. Man måste alltså kunna säga att man inte klarar av det här på den lägre nivån. Subsidiaritetsprincipen kallas i Sverige också för närhetsprincipen. Från filosofiska och andra utgångspunkter kan det mycket väl diskuteras om detta är riktigt eller inte. Jag vet att min vän och kollega Ingvar Svensson kommer att ha synpunkter på det här. Subsidiaritetsprincipen är i och för sig en mycket gammal princip. Den kom fram redan under medeltiden. Vi brukar benämna Thomas av Aquino som en av dem som närmare utformade principen. Han kunde i sin tur bygga på Aristoteles. Thomas av Aquino hade avgörande betydelse för separationen mellan det världsliga och det andliga. För att göra en lång historia kort har från modern tid den påvliga encyklian Quadragesimo anno från 1931 fått stor betydelse för tänkandet på den borgerliga sidan, enkannerligen för de kristdemokratiska partierna som successivt växte fram. Subsidiaritetsprincipen är en del av den europeiska gemenskapsrätten. I gårdagens debatt om EES erinrade bl.a. Bengt Harding Olson, Folkpartiet, om den stora roll som den här principen spelar. Den är också inskriven i Maastrichtfördraget och har blivit en grundläggande princip för EES-området. Konstitutionsutskottet har tidigare erinrat om betydelsen av subsidiaritetsprincipen när det gäller att införa regler av olika slag. Utrikesutskottet har också uttryckt sin positiva syn. Denna princip åberopas även i direktiven för två nyligen tillsatta utredningar, regionberedningen och den lokaldemokratiska kommittén. Där sägs det explicit att man skall bygga på subsidiaritetsprincipen. Det har tidigare väckts motioner från Moderata samlingspartiet om knäsättandet av denna princip, bl.a. en partimotion 1991. Och nu har kds väckt en motion där man vill att subsidiaritetsprincipen skall slås fast som en grund för den nationella rätten i Sverige. Däremot skulle det bli regeringens sak hur den här principen bör komma till uttryck i lagstiftningen. Det skulle då kunna sägas att det väl är att mer eller mindre slå in öppna dörrar när man nu vill att den här principen skall knäsättas för hela den svenska nationella rätten. Ja, det kan så tyckas. Den åberopas allt oftare, och den är som sagt en del av EG:s rättssystem. Men den skrivning som majoriteten i utskottet har åstadkommit är inte riktigt aktuell, när man talar om begreppets oklarhet och kräver en analys innan man gör ett mer generellt uttalande. Man kan emellertid ha den knäsatt i direktiven till olika statliga utredningar, och när den som sagt utgör en så vital del av EES rätten finns det nog anledning, tycker vi reservanter, att också knäsätta den definitivt när det gäller den nationella rätten i dess helhet. Annars finns det i varje fall risk för att det blir som om jästen kastas in efter brödet -- om man inte talar om exakt var man står. Elvy Söderström berörde den socialdemokratiska reservationen till förmån för intresserepresentation i statliga styrelser. Hela den här frågan är nu föremål för en utredning, som ser över hela lekmannainflytandet. Därmed kommer man också in på intresserepresentationen; det har utskottsmajoriteten betonat. Det finns kanske ingen anledning att gå in ytterligare på den saken. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 1

Herr talman! Subsidiaritetsprincipen, som Birger Hagård varit inne på tidigare, är en mycket betydande maktfördelningsprincip; den handlar om rätt makt på rätt plats. Men -- det är viktigt att betona -- principen är ett arbetsverktyg, en analysmodell. Den utför inte själva arbetet att fördela makten och kompetensen. Som Birger Hagård också framhållit är tanken bakom denna svårstavade subsidiaritetsprincip mycket gammal inom katolsk socialetik; Thomas av Aquino har nämnts tidigare. I sin moderna tappning härstammar den från en påvlig encyklika, Quadragesimo anno från 1931, och har sedan fått genomslagskraft i stora delar av Västeuropa efter andra världskriget. I encyklikan heter det följande om principen: ''Det är en orättvisa och samtidigt en allvarlig nackdel och störning av den rätta ordningen att förlägga till en större och högre sammanslutning sådana uppgifter som mindre och underordnade organisationer kan fullgöra. Ty varje social aktivitet borde som en självklarhet ge hjälp till medlemmarna av den sociala gruppen och aldrig förstöra och absorbera den.'' Dessa ord avsåg hela samhället men gäller i samma mån på de olika nivåerna inom en organisation. Den högre nivån får inte absorbera den lägre nivåns funktioner i tron att den genom att den är högre automatiskt är klokare och kommer att fullgöra dem på ett effektivare sätt. Subsidiaritetsprincipen innebär alltså att bevisbördan alltid vilar på dem som vill beröva en lägre nivå dess funktion och därmed dess frihet och ansvar -- de måste bevisa att den lägre nivån är ur stånd att fullgöra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt och att den högre nivån kan göra det mycket bättre. Därmed är alltså subsidiaritetsprincipen ingen decentraliseringsprincip. Dess värre har en del inte förstått detta. Kanske är det inte så konstigt att sådana missförstånd sker, eftersom en del av det svenska etablissemanget använt sig av den något tillplattade danska översättningen av ordet subsidiaritetsprincipen, nämligen ''närhetsprincipen''. Men subsidiaritetsprincipen är ingen närhetsprincip av sådant slag. Den är nämligen både en när och en fjärrprincip. Och det hela beror på vilken uppgift som skall utföras. Man skulle inom parentes litet skämtsamt kunna säga att med en sådan här översättning är det inte så konstigt att man förlorar folkomröstningar om Det finns ju också vissa uppgifter inom miljöområdet som inte på ett tillfredsställande sätt kan utföras på den nationella nivån -- det diskuterar vi ofta -- utan förslagsvis bör utföras på en högre nivå, exempelvis inom EG. Enligt subsidiaritetsprincipen kan därför ett beslut i Bryssel vara motiverat. Men det är ju inte särskilt ''nära'' ur svensk synpunkt. Det vore alltså mycket tacknämligt om ordet ''närhetsprincipen'' utmönstrades i det här sammanhanget. Det leder nämligen associationerna vilse. Subsidiaritetsprincipen lämnar alltså begrepp som decentralisering och centralisering bakom sig. Herr talman! Subsidiaritetsprincipen, som alltså skändligen ibland kallas närhetsprincipen, firar i dag stora triumfer nere i övriga Europa. Häromveckan besökte jag tillsammans med bl.a. ett antal parlamentariker från övriga svenska partier Bonn och den tyska Förbundsdagen. Dagen i Bonn gick i något av subsidiaritetsprincipens tecken. I den svenska delegationen skrattade man lite generat och kanske litet nedlåtande i början då denna princip nämndes, men ju längre dagen gick desto mer fastnade skrattet i halsen. När dagen närmade sig sitt slut var det jag som kunde le en aning frimodigt. Det råder nämligen politisk enighet i Tyskland om att skriva in subsidiaritetsprincipen i artikel 23 i den tyska grundlagen, och det sker -- det vill jag betona -- på samma nivåplan som man nämner demokratiska, rättsstatliga, sociala och federativa grunder. Herr talman! Jag har länge arbetat för etablerandet av denna ideologiska princip, både inom mitt eget parti och i den allmänna debatten. Jag gläder mig åt en successiv förståelse för den. Redan i mitten av 70-talet stötte jag på den i Fritz Schumachers bok Litet är vackert. Där kallades den i den svenska översättningen från engelska subsidiärfunktionsprincipen -- kanske inte så värst mycket lättare. Jag skrev några artiklar kring Schumachers organisationsteori, men jag mötte inget större gensvar, inte ens i mitt eget parti. Men från mitten av 80-talet fick mitt engagemang för denna maktfördelningsprincip ny fart, när jag genom arbetet med översättningen av en bok om världens kristdemokratiska partier fick klart för mig att denna princip drivits med framgång av våra systerpartier nere i övriga Europa. Genom detta blev subsidiaritetsprincipen en viktig princip även för de svenska kristdemokraterna. Herr talman! Den maktfördelningsprincip jag här talar om har fått fullt genomslag inom EG. Detta har också Birger Hagård nämnt tidigare i debatten. Den finns sedan tidigare fastslagen inom miljöområdet. Maastrichtfördraget för upp den till en övergripande princip genom artikel 3b. Men vi här i Sverige har ju länge levt fjärran från den kontinentala debatten, och därför känns den fortfarande ny för många i Sverige. Man kan därför som utskottsmajoriteten gör påstå att begreppet är oklart. Men, herr talman, detta kan tolkas på två sätt: antingen är själva principen oklar eller ligger det oklara i majoritetens tolkning av principen. Jag tror att det är det senare som gäller. Jag har full förståelse för att det är så. Introduktionen av en maktfördelningsprincip får självfallet ta sin tid. Låt mig bara ta ett litet exempel på att allting har sin tid. Herr talman! Det gläder mig att Moderaterna ville ställa upp bakom min reservation och självfallet också att Ny demokrati gör det. Men åter till Moderaterna. På våren 1990 hade jag en liten debatt på Svenska Dagbladets ledarsida med nuvarande statsministern Carl Bildt. Han var där positiv till mitt sätt att se på subsidiaritetsprincipen men tyckte ändå att det ''kanske inte var nödvändigt att introducera det komplicerade begreppet''. Ett halvår senare dök det dock upp på Carl Bildt en motion i riksdagen som anknöt till subsidiaritetsprincipen. Med andra ord: En stunds eftertanke gav beskedet att det här var viktigt att introducera i Sverige. Jag är också övertygad om att både konstitutionsutskottets majoritet och hela riksdagen så småningom kommer till samma insikt. Jag har dessutom, herr talman, under de många och långa åren i politiken lärt mig att ha stort tålamod. Goda idéer har faktiskt en god chans att överleva. Subsidiaritetsprincipen hör till dessa. Herr talman! Subsidiaritetsprincipen kommer ju att gälla inom de europeiska gemenskapernas gemenskapsrätt. Även om Maastrichtfördraget inte genomförs i sin helhet, är nog de flesta övertygade om just denna princip kommer att antas och förstärkas inom gemenskaperna. Kritiken mot Maastrichtfördraget har för övrigt stärkt dem som vill öka subsidiaritetsprincipens betydelse. Principen har också, som Birger Hagård nämnde, fått genomslag inom den svenska fyrklöverregeringen, och den återfinns som direktivgrund i några utredningar. Men ärligt talat tycker jag inte att en så viktig maktfördelningsprincip skall introduceras enbart på detta sätt. Jag anser att riksdagen skall få vara med om att formulera sådana viktiga utgångspunkter för svensk politik. Utrikesutskottet och riksdagen har givit regeringen till känna att principen skall gälla inom biståndsområdet. Regionberedningen och Lokaldemokratikommittén har, som Birger Hagård nämnde, den i sina direktiv. Men den övriga delen av den nationella rätten då? Syftet med min motion K223 yrkande 1 är att subsidiaritetsprincipen skall bli en generellt vägledande princip för hela den nationella rätten. Ett stöd för min motion och därmed reservation nr 1 är alltså ett riksdagens uttalande om principens betydelse för hela det politiska kompetensområdet. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottsmajoritetens skrivning. Herr talman! Visst är ordet subsidiaritet litet svårstavat och kanske litet svårt att uttala, men det var ordet konstitution och konstitutionsutskott också en gång i tiden.

Herr talman! Jag skulle vilja understryka för Birger Hagård och Ingvar Svensson att utskottet inte har avvisat subsidiaritetsprincipen för svenskt vidkommande. Det enda som utskottet faktiskt har sagt är att det nu sitter två utredningar som skall analysera vilka effekter subsidiaritetsprincipen kan få för svensk lagstiftning och att vi vill vänta på utredningarnas resultat. Under lång tid har vad vi skulle kunna kalla överhetsmodellen rått i svensk offentlig maktutövning, men under de senaste 15--20 åren har man rört sig alltmer mot att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Den delen av det som man kan kalla subsidiaritetsprincipen är alltså redan introducerad i Sverige. Det är emellertid inte så enkelt som Ingvar Svensson vill göra det, nämligen att subsidiaritet är någonting definierat och någonting som är klart och uppfattas på samma sätt överallt i hela den europeiska kulturen. Subsidiaritetsprincipen har olika betydelse i skilda kulturer, och begreppet är inte alls klart definierat. Ingvar Svensson säger att principen ingår som en del i EG:s gemenskapsrätt. Ja, de uttalanden som finns är i allra högst grad ett uttryck för det mera sydeuropeiska sättet att formulera aspirationer och visioner. Man uttalar en målsättning och hoppas sedan att man skall fylla den med ett konkret innehåll. EG-kommissionen har efter Maastrichtöverenskommelsen tillsatt en stor kommission, som skall utreda och lägga fast vad subsidiariteten egentligen skall innefatta. Det vet vi alltså inte ännu. Subsidiariteten har sitt ursprung i katolsk etik, upplyste Ingvar Svensson och Birger Hagård om. Ja, det är alldeles riktigt, och principen betyder definitivt annorlunda saker i de starkt katolska länderna. Bl.a. innebär det t.ex. på det sociala planet att familjen är första instans i alla sammanhang. Det är också det som är bakgrunden till att de sociala systemen ser ut som de gör i de katolska länderna, med de konsekvenser detta har t.ex. för tillgången på barnomsorg. Utskottets majoritet tycker därför att det är klokt att avvakta den analys som skall göras innan vi slår fast en princip som vi inte vet vad den innebär för den svenska rätten. Det kan ju hända att det i subsidiaritetsprincipen finns inslag som faktiskt inte passar ihop med svensk tradition och svensk kultur. Men det vet vi ju inte helt säkert förrän analyserna är gjorda och presenterade. Ingvar Svensson sade vidare att subsidiaritetsprincipen inte skall introduceras på det här sättet, nämligen genom en motion till riksdagen. Jag håller helt med honom, och det gör utskottet också. Skall man bifalla ett så långtgående yrkande som att subsidiaritetsprincipen i alla stycken skall gälla för den nationella rätten, då skall man åtminstone veta vad man säger ja till. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottets hemställan. Reservation nr 2 har Socialdemokraterna som undertecknare. Elvy Söderström tror uppenbarligen att de fackliga organisationernas kunskap endast kan inhämtas om organisationerna har företrädare som sitter i styrelserna. Det måste enligt min mening vara en alldeles felaktig uppfattning. Elvy Söderström säger att hon vid samtal med länsarbetsnämnderna har fått förvirrade och motstridiga besked. Jag tycker faktiskt att det säger mer om länsarbetsnämndernas ledning än om principen att inte en styrelse skall innehålla representanter för organisationerna. Det måste ju ändå finnas andra kanaler för inhämtande av dessa kunskaper och erfarenheter. Finns det inga sådana, då står det illa till med länsarbetsnämndernas ledning. Utskottet har inte sagt vare sig det ena eller det andra om huruvida det skall sitta organisationsföreträdare i styrelserna eller inte, utan vi vill avvakta det resultat som den utredning som nu sitter och tittar på saken kan komma fram till.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

Herr talman! Den diskussion som vi har här, och det beslut som vi har fattat i utskottet, gäller huruvida det skall finnas representanter för organisationerna i verksledningarnas styrelse. Det som vi tidigare talade om var hur man skaffade sig nödvändiga kunskaper. Elvy Söderström menar att man inte kan skaffa sig dessa kunskaper och erfarenheter från arbetsgivare och arbetstagare om man inte sitter i styrelserna. Om man inte kan skaffa sig denna kunskap på annat sätt, tycker jag det är oerhört allvarligt. Med den mycket allvarliga arbetsmarknadssituation som vi har i dag borde man ha ständigt öppna kanaler till både arbetstagare och arbetsgivare för att få löpande erfarenhet, utbyte och rådgivning och inte bara begränsa sig till styrelsesammanträden. Vi avvaktar därför den analys som utredningen kommer fram till för att på bästa sätt tillgodogöra sig de kunskaper och erfarenheter som finns hos arbetsgivare och arbetstagare.

Herr talman! Jag tycker det är positivt att Elvy Söderström säger att det finns många olika sätt att införskaffa dessa kunskaper och erfarenheter. Det kan ju ge impulser till den tillsatta utredningen att undersöka hur den här kunskapen och erfarenheten bäst kan tas till vara. Då kan man kanske komma fram till nya och bättre modeller. Ingenting är väl så farligt och förödande i all verksamhet som att sätta sig ned och slå sig till ro med att göra precis som man alltid gjort.

Herr talman! Jag ställer mig också bakom utskottets skrivning när det gäller subsidiaritetsprincipen. Det vore märkligt att införa en princip som vare sig vi i Sverige eller de i EG vet vad den innebär. Själve mäster centralsocialisten Jacques Delors säger att han skall ge en mycket hög belöning till den som kan förklara för honom vad principen innebär. Processen fortgår, och vi har varken ställt oss avvisande eller anslutit oss. Möjligen kan Jacques Delors löfte stimulera aktiviteten kring analyserna av subsidiariteten. När det sedan gäller sammansättningen av statliga myndighetsstyrelser har vi i Vänsterpartiet sedan länge en principiell hållning. Den är att folkstyrets principer skall gälla och att riksdag och regering skall styra de statliga verken och myndigheterna, och styrelserna skall ha till uppgift att följa statens riktlinjer och beslut. Det måste också finnas möjlighet till insyn för allmänheten i denna verksamhet, ett lekmannainflytande. Vi tror inte att den bästa lösningen är den s.k. intresserepresentationen, men självfallet skall parterna på arbetsmarknaden och andra intresseorganisationer rimligen kunna fungera som rekryteringsbas för de lekmän som bör sitta i de här styrelserna. Dessa lekmän kan naturligtvis också ingå i arbetsgrupper för att på olika sätt kunna påverka utvecklingen. Att just sitta i styrelser tror vi emellertid kan bidra till en tendens till korporativ utveckling i samhället, vilket vi principiellt inte är anhängare av. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till min meningsyttring under mom. 7.

Herr talman! Som den europeiska gemenskapen hittills har fungerat, är strävan mot en kraftig centralstyrning mycket kraftfull. Det är ju så i praktiken, och det är ett av skälen till att vi har varit kritiska mot detta. Vi har dåliga erfarenheter av andra typer av centralstyrning. Den diskussion om öppenhet, genomskinlighet och subsidiaritet, som man nu för inom EG har många drag som liknar den diskussion som fördes under Gorbatjovs tid i Sovjetunionen och som kallades för glasnost och perestrojka.

Herr talman! Mycket i de här tongångarna är naturligtvis tilltalande. Det talas om att tillämpa subsidiaritetsprincipen på vissa områden, och det finns förslag om att den skall gälla t.ex. miljöfrågorna. Man skall alltså i nationer, på så låg nivå som möjligt, besluta om hur man vill ha det när det gäller miljön. Det är kanske just på det området som det skulle behövas centrala överenskommelser.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas en lång rad krav på fördjupad demokrati, och i många fall avstyrks de med hänvisning till pågående utredningar. Det är en ganska tydlig illustration till den oro som finns hos många aktiva politiker för det bristande engagemanget i den dagliga och vardagliga politiska demokratin, som vi tyvärr upplever ute i kommunerna. Det är svårare att få människor att ställa upp i det politiska arbetet. Man engagerar sig plötsligt i en enda fråga, och sedan falnar intresset. Nästa gång en fråga som rör det egna intresset kommer upp engagerar man sig igen. Det är bra, och det skall vi ta till vara, men det räcker inte för att försvara och arbeta vidare med den lokala demokratin. Det arbetet måste ständigt pågå, och det innebär en del tråkigt och enahanda vardagsarbete. Det är i den processen som vi på något sätt måste hitta modeller, så att flera människor kan tänka sig att försvara den svenska demokratin och den svenska kommunala självstyrelsen, som trots allt är ganska unik i En del av en ökad demokrati är att ha direktvalda kommun eller stadsdelsnämnder. Det är ett krav som Folkpartiet liberalerna har drivit i många år. Vi menar att medborgarna, om de vet att deras röster omedelbart får genomslag i de beslut som skall fattas, åtminstone inom den egna kommundelen, är mera benägna att engagera sig i flera frågor över ett vidare fält. Jag upplever att många tycker att det politiska arbetet är så komplext, att kommunerna är så stora och att det är så många och svåra frågor. Möjligen kan man tänka sig att engagera sig i det lilla formatet. Ett sätt att göra det är alltså att låta valresultatet slå igenom direkt i den egna kommundelen. Tyvärr har vi inte fått gehör för vårt krav. I detta betänkande behandlas ett motionskrav om en försöksverksamhet med direktvalda stadsdelsnämnder i Göteborg och i Stockholm. Vi tycker att det är rimligt att åtminstone ge utrymme för en försöksverksamhet, och därför har vi reserverat oss till förmån för det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2

Herr talman! Jag kan instämma i mycket vad Catarina Rönnung sade om den kommunala barnomsorgen. Jag är naturligtvis också tacksam för den reservation som Ylva Annerstedt yrkade bifall till när det gäller direktvalda stadsdelsnämnder i Göteborg och Stockholm. Jag har under 10--15 år som kommunalpolitiker varit med om att arbeta för att demokratin skall fördjupas och utvidgas. Det finns en bred enighet om den principen ute i kommunerna. Jag tror inte att vi kan fördjupa och utveckla demokratin särskilt mycket med administrativa åtgärder, men det hindrar inte att vi på alla sätt måste anstränga oss för att stimulera intresset. Det är ändå i grunden det personliga intresset och engagemanget hos de enskilda medborgarna som på lång sikt bär upp demokratin. Jag har avgett en meningsyttring när det gäller brukarinflytande.

Det skulle alltså dras en klar gräns mellan det politiska ansvaret och förvaltningsansvaret, som skulle ligga på personal och elever. En del försök i den riktningen har gjorts, och de har gett ganska positiva resultat. För det här fordras en ändring av kommunallagen, som gör det möjligt att delegera beslutanderätten, inte bara till tjänstemän utan också till grupper av brukare. I det avseendet vill jag yrka bifall till min meningsyttring vad gäller mom. 5.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet behandlas sammantaget 20 motioner från den allmänna motionstiden rörande dels regionala frågor, dels kommunala frågor. De regionala frågorna har, som framgår av utskottsbetänkandet, varit föremål för omfattande reformerings och utredningsarbete under det senaste decenniet. Detta omfattar bl.a. en omorganisation av länsstyrelserna, vars ansvarsområde har vidgats till att omfatta bl.a. de verksamheter som tidigare bedrevs av statliga länsmyndigheter. Inom Civildepartementet arbetar sedan 1991 en särskild utvecklingsgrupp med frågor om ledning och uppföljning av länsstyrelsernas verksamhet. Våren 1991 utsåg regeringen en särskild utredare, i Regionberedningen, med uppgift att göra en analys av den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad samt också en studie med skilda alternativ för en framtida organisation. Samtidigt tillsattes den s.k. Västsverigeutredningen för bedömning av den nuvarande länsindelningen i västra Sverige, med uppgift också att lägga fram förslag om åtgärder. Med anledning av de redovisningar som de båda utredningarna lämnat har regeringen i augusti i år tillkallat en särskild parlamentariskt sammansatt beredning, kallad Regionberedningen. Den har till uppgift att utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå. I sammanhanget vill jag också nämna att regeringen i våras tillsatte en särskild parlamentarisk kommitté med uppdrag att analysera och bedöma hälso och sjukvårdens resursbehov samt finansieringen av hälso och sjukvården. Det pågår alltså ett omfattande berednings och utredningsarbete rörande de regionala frågor som har tagits upp i skilda motioner. Det är rimligt att resultatet av detta arbete avvaktas innan några särskilda åtgärder vidtas med anledning av de ifrågavarande utskottsyrkandena, vilka alltså avstyrks. När det gäller de kommunala frågorna vill jag först påtala att utskottet gör ett tillkännagivande beträffande frågan om ersättare i fullmäktige. De små partierna kan erhålla högst en ersättare, vilket har ställt till betydande problem i fråga om närvaromöjligheterna på fullmäktigesammanträdena. Det yrkas i motionen att ett lämpligt antal är tre ersättare. Utskottet finner detta vara rimligt och inser svårigheterna med den nuvarande ordningen. Utskottet föreslår att Vallagsutredningen, som tillsattes 1991, skall kunna ta upp frågan till beredning i sitt fortsatta arbete. Därefter skall jag övergå till att kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet, eftersom utskottet i övrigt har avstyrkt samtliga motionsyrkanden. I reservation 1 från Ny demokrati tas frågan om insynen i de kommunala frågorna upp. Ny demokrati menar att Lokaldemokratikommittén skall få ta upp denna fråga till behandling. Utskottet konstaterar att det redan finns möjligheter för de små partierna att få denna insyn och medverkan och har mot denna bakgrund avstyrkt motionsyrkandet. I reservation 2 tas frågan om direktvalda stadsdelsnämnder i Göteborg och i Stockholm upp. Utskottet konstaterar kort och gott att frågan har varit föremål för behandling flera gånger tidigare, och utskottet har tidigare avstyrkt motsvarande yrkande. Utskottet finner ingen anledning att ändra på detta förhållande. I reservation 3 från Socialdemokraterna tas frågan om enhetliga regler för barnomsorg upp. Utskottet kan hänvisa till att såväl Lokaldemokratikommittén behandlar de hithörande frågorna som är nog så viktiga. De är alltså föremål för behandling i två kommittéer. Utskottet förutsätter att frågan så småningom blir föremål för förslag och åtgärder från regeringens sida. Reservation 4 gäller kommunal vårdnadsersättning. Den är föranledd av en motion från centerhåll. Detta handlar om den kommunala kompetensen. Frågan är för närvarande föremål för utredning, och överläggningar pågår mellan Kommunförbundet och regeringen. Utskottet har mot denna bakgrund avstyrkt detta yrkande. Ny demokrati dels på en successiv sänkning av det, dels på införande av ett partisstöd grundat på opinionsmätningar. Det innebär att ett parti som erhåller minst 1 % vid tre på varandra följande opinionsmätningar skulle få kommunalt partistöd. Frågan om kommunalt partistöd är kommunernas angelägenhet. Utskottet finner ingen anledning att biträda det förstnämnda yrkandet, som avstyrks. Beträffande det andra yrkandet vore det värdefullt att få veta vilka kostnader man kan tänka sig i samband med detta. Det vore också bra att få veta vad som händer om ett parti efter tre mätningar med 1 % vid ett stort antal mätningar därefter får mindre än 1 %. Det vore också bra att få veta om det är ett och samma institut som skall gälla och i få fall vilket, eller om det möjligen är flera institut vilkas mätningar skall gälla. Då kan man tänka sig att det tre dagar i följd kommer tre mätningar som alla visar över 1 %, och då skall det utgå partistöd. Det finns en lång rad frågar av denna karaktär. Därför är motionsförslaget helt otänkbart och omöjligt, vilket utskottet har funnit och avstyrker det. Jag yrkar alltså avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har inte några skilda uppfattningar när det gäller allvaret och betydelsen av frågan. Men Catarina Rönnung vet lika väl som jag att det är mycket naturligt att man, när det pågår ett arbete, hänvisar förslag av denna karaktär till sittande utredningar och beredningar. Så sker även i detta fall. Jag kan gärna ställa mig bakom önskemålet att utredningen påskyndar detta arbete. Jag förutsätter också att den gör det.
Herr talman! Hans Nyhage sade att han förutsätter att utredningen påskyndar arbetet med just denna fråga. Jag är därmed mycket nöjd med vad han som representant för utskottsmajoriteten har anfört.
Herr talman! Jag konstaterar att Hans Nyhage avfärdar kravet på direktvalda stads och kommundelsnämnder genom att säga att utskottet har sagt nej ett flertal gånger tidigare och att man därför säger nej nu också. Men vilka är utskottets sakargument för att säga nej till detta, Hans Nyhage? Varför skall man säga nej till ett ökat inflytande för den enskilda medborgaren? Varför skall man säga nej t.o.m. till en försöksverksamhet med att låta valresultatet omedelbart slå igenom i det egna bostadsområdet? Möjligen skulle detta kunna stimulera fler människor till att engagera sig politiskt.
Herr talman! Det råder skilda uppfattningar om det lämpliga i att ha direktval eller att inte ha det. Den uppfattning som jag företräder innebär att vi inte ställer oss bakom direktval av det slag som det nu är fråga om. Det är det svar som jag kan ge. Vi har skilda uppfattningar i sakfrågan.
Herr talman! Jag efterlyser sakargument. Varför har vi olika uppfattningar? Varför tycker utskottsmajoriteten att valresultatet inte skall få genomslag i den egna kommunen eller stadsdelen? Skälet till detta kan inte enbart vara att man tyckt så här tre gånger tidigare.
Herr talman! Ylva Annerstedt vet fuller väl att Moderaterna aldrig har ställt sig bakom ifrågavarande indelning i kommundelsnämnder. Vi säger ju nej till den organisationen som sådan. Att vi i det läget skulle ställa oss bakom ett förslag om direktvalda nämnder faller på sin egen orimlighet. Det tycker jag är helt klart. Detta är den ståndpunkt som företräds av det parti som jag representerar och den fullföljer vi också i utskottsoch riksdagsarbetet.

Herr talman! Det är givetvis med stor tillfredsställelse jag noterar att ett helt enigt utskott delar den inställning jag ger uttryck för i motion 1991/92:K606, dvs. att det nuvarande sättet att tilldela ersättare i kommunfullmäktigevalet ger oönskade effekter för de små partierna. För partier med ett eller två mandat i kommunfullmäktige ger regeln om bara en ersättare en stor sårbarhet. Det system som finns för landstingsersättare ger faktiskt betydligt bättre arbetsmöjligheter. Jag vill alltså uttala min glädje över utskottets vilja att medverka till ett tillkännagivande till regeringen med anledning av min motion. Det är väl inte särskilt ofta man får anledning att framföra den typen av tack i riksdagens talarstol. Samtidigt vill jag peka på det positiva synsätt som utskottets majoritet lyfter fram när det gäller enskilda alternativ i barnomsorgen, vilka föranletts av en motion om kommunal vårdnadsersättning. Catarina Rönnung talar om det statliga vårdnadsbidraget. Men den frågan hör egentligen inte till det här sakområdet, även om det finns vissa anknytningspunkter. Det är inte alls så som Catarina Rönnung säger, dvs. att frågan har avförts från dagordningen under den här mandatperioden -- helst vill hon kanske att det gäller för evigt. Jag kan erinra om att Socialdemokraterna en gång i tiden talade för vårdnadsbidrag. Men det är mycket länge sedan, så det är kanske preskriberat nu. Om ni tror att Kristdemokraterna tänker avföra den här frågan från den politiska dagordningen säger jag bara: Ha! Det här är alltså en fråga som kommer tillbaka. Vad man har gjort är att man har skjutit på ett framläggande av propositionen under hösten. Givetvis kommer också de ekonomiska faktorerna att finnas med i bilden när detta diskuteras framöver. När det gäller den kommunala vårdnadsersättningen och vad domstolar har sagt i detta sammanhang finns det en rad missuppfattningar. Rättsläget är faktiskt oklart i dag. När exempelvis kammarrätten behandlade den s.k. Linköpingsmodellen -- dagbarnvårdare hade anställts för vård av egna barn -- var det inte tolkningen av socialtjänstlagen som man byggde på när beslutet undanröjdes. I stället hänvisade man till att frågan var politiserad och att det inte fanns någon politisk majoritet för detta synsätt. Man hänvisade till KU:s betänkande. Det var rättsgrunden i det här fallet. Om det utskottsbetänkande som i dag ligger på kammarens bord vinner riksdagens gillande, innebär det att grunden för ett undanröjande av den här typen av beslut inte kommer att finnas kvar. De här frågorna bereds vidare. Detta har också anknytning till den proposition som har lagts fram om ökad konkurrens i kommunerna, som också har stor betydelse i den här frågan.

Herr talman! Jag fick frågan varför jag inte har reserverat mig. Nej, det är inte brukligt i uskottet att göra det när en fråga är under beredning. Dessutom har rättsläget faktiskt förändrats i och med KU:s yttrande. Jag tror att frågan så att säga faller framåt. Utskottet pekar också på värdet av enskilda alternativ inom barnomsorgen framöver. Bara det är en oerhört positiv skrivning jämfört med tidigare majoritetsskrivningar i utskotttet.

Herr talman! Jag arbetade en gång på ett företag där personalen med stor vedermöda hade lyckats utverka ett löfte från ledningen på företaget att få bestämma hur dess största arbetslokal skulle se ut efter genomförd ombyggnad. Företagsledningen sade: Det här får ske på vissa villkor, med vissa givna grundförutsättningar. När lokalen så småningom var ombyggd och färdig och det var dags att flytta in i den, hade personalen fått bestämma vilken gul nyans väggarna i lokalen skulle ha! Visserligen är det här litet tillspetsat uttryckt. Men jag tycker att det är en nog så tydlig illustration av hur det ser ut när det gäller utvecklingen av den kommunala självbestämmanderätten. Jag känner stor oro inför den utvecklingen och funderar ofta över vart vi är på väg. Redan i dag är det ju mycket svårt att få människor att engagera sig i det kommunalpolitiska arbetet. Det är inte särskilt roligt att som politiker i en kommun bara vara med om att göra nedskärningar och slakta viktiga verksamheter -- speciellt inte när man från statsmakternas sida får sådana villkor och förutsättningar att det inte går att fullt ut prioritera mellan olika verksamheter, utan det blir staten som gör det. Jag tänker bl.a. på den aviserade barnomsorgslagen, som är ytterligare exempel på hur den kommunala självbestämmanderätten kringskärs. På det sättet får man allt snävare ramar att besluta inom. Jag ser med stor oro på framtiden och undrar vad som händer när vi skall rekrytera politiker till våra kommuner. Finns det någon som är beredd att fortsätta med att städa upp och på olika sätt enbart vara ett verktyg för statsmakterna när det gäller besparingskrav? Jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden har klart för oss att det inte är någon fundamental skillnad mellan kommunpolitikers sätt att tänka och vara och vårt sätt att tänka och vara. Man tar precis lika mycket ansvar för det man håller på med och för samhällsekonomin som de flesta andra människor som är engagerade i samhällsarbetet. I det här sammanhanget tycker jag att det är viktigt att ta upp barnomsorgsfrågan. Barnomsorgen är ett av de områden som kostar mest för kommunerna. Givetvis måste det finnas nationella mål med vår barnomsorg. Men det betyder inte att man inte skall lämna möjlighet för kommunerna att avgöra hur dessa mål skall uppnås. Ett sätt att öka de enskilda barnfamiljernas valmöjligheter och öka kommunernas möjligheter att utforma barnomsorgen är att införa ett statligt vårdnadsbidrag, lika för alla barn. Det skulle skapa bättre förutsättningar för kommunerna att leva upp till de nationella mål som vi i riksdagen har satt upp för barnomsorgsverksamheten. Det skulle öka barnfamiljernas valfrihet och möjligheter att fritt välja utifrån sina enskilda förutsättningar. När nu regeringen och riksdagen har skjutit införandet av det statliga vårdnadsbidraget framåt i tiden med hänvisning till den ekonomiska situationen i landet, borde det vara en given konsekvens att man också medgav att de kommuner som så önskar skulle få komplettera sin barnomsorg med ett kommunalt vårdnadsbidrag. Alla kommuner varken kan eller vill göra detta, men de kommuner som anser att det skulle fylla en viktig funktion när det gäller valfriheten och möjligheten att bygga ut barnomsorgen skulle ges denna möjlighet. Det förutsätts visserligen i betänkandet att denna fråga skall bli föremål för fortsatt beredning i regeringen. Jag vet genom underhandsbesked att frågan också diskuteras. Därför nöjer jag mig för närvarande med detta besked, men jag vill understryka att det här är en fråga som handlar såväl om kommunal demokrati och kommunpolitikernas möjligheter att få prioritera inom sin verksamhet som om barnfamiljernas möjligheter att välja fritt. Det är en nog så viktig demokratifråga. Jag vill i det här sammanhanget således inte yrka på någonting annat än det som utskottet föreslår, men jag vill understryka å det bestämdaste att det är viktigt att detta verkligen kommer att beaktas i det fortsatta beredningsarbetet.

Herr talman! Jag har fullt förtroende för regeringen i det här arbetet -- det vill jag understryka. Jag tycker att det är viktigt att man, när man diskuterar frågorna om kommunal vårdnadsersättning, skiljer på vad man tycker i själva sakfrågan och hur man ser på frågan om den kommunala demokratin. Oavsett om man tycker att kommunala vårdnadsersättningar är fel i sak är ju ändå frågan om kommunerna skall få prioritera fritt inom sin verksamhet, eller om man i riksdagen vill ha det som på det företag jag arbetade på. I så fall kommer det så småningom att bli nyansen på den gula färgen som kommunerna har kvar att besluta om. Det tycker jag är den viktiga principfrågan, herr talman.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

Det kanske kan ordna sig vid något annat tillfälle. Harriet Colliander angav ett exempel på där man inte har fått besked i något avseende om representationen. Men det finns klara bestämmelser om att kommunerna har alla möjligheter att låta de partier som är så små att det inte får representationen ändå få insyn och medverka vid nämndsammanträdena. Det är en fråga som skall lösas kommunalt. Jag kan bara uppmana Harriet Colliander att be sina partivänner i de kommunala församlingarna som inte fått någon insyn att verkligen arbeta för det. Det finns möjligheter. Att i riksdagen bestämma åtgärder av den karaktären tycker jag därför vore en överloppsgärning. Sedan till partistödet. Dess bättre har vi hittills i varje fall varit tillräckligt seriösa och allvarliga i riksdag, landsting och kommuner så att vi inte har fattat beslut med anledning av ett antal opinionsmätningar. Ny demokratis förslag om 1 % stöd kunde få enorma konsekvenser. Såvitt jag förstår skulle det vara kommunala opinionsmätningar. Jag vill gärna ha ett svar på en fråga. Om ett parti får 1 % stöd i opinionsmätningar i kommunerna tre gånger i rad men sedan tio gånger därefter inte får det, skall vi då ta bort partistödet? Hur skall man då göra? Det kan tänkas att det är skilda opinionsmätningar och skilda institut -- sifo, temo osv. Skall det vara en och samma sorts mätning eller skilda mätningar? Nej, det vi ägnar oss åt i riksdagsarbetet får ändå vara litet mera seriöst.

Jag vill erinra om att replikerna numera normalt tas i bänken enligt den ordning som vi har kommmit överens om.
Herr talman! Jag vill fråga Harriet Colliander om det bara är i kommunerna som det är angeläget att ge partistöd åt partierna. Såvitt jag vet har ni motionerat om att slopa partistödet för riksdagspartierna. Jag har inte fått något som helst svar på frågan vilka opinionsmätningar som skall gälla. Om man inte når upp till 1 %, vad händer då? Har Harriet Colliander funderat över att det mycket spontant kan uppstå en mängd små tillfälliga partibildningar i kommunerna -- Kommunens väl och allt vad de heter? Skall också de partier som lever en mycket kort period som en slända omfattas av detta partistöd? Det finns oerhört många frågor, men framför allt är detta inte seriöst, Harriet Colliander.

Herr talman! Jag är något förvånad över förslaget från Ny demokrati om att man skall dra ner på det kommunala partistödet. Det kan finnas fog för det i vissa kommuner. Jag vill inte utesluta detta. Men det låter väldigt populistiskt att säga att vi skall dra ner på det kommunala partistödet. Riksdagen har ju antagit lagen om det kommunala partistödet. Där anges inga belopp utan bara vissa principer som bör gälla. Kommunerna får införa kommunalt partistöd, men det talas ingenting om beloppen. Jag är som sagt något förvånad över att Ny demokrati vill lägga en hårt reglerande hand över kommunerna, att man inte tillerkänner kommunerna möjlighet till eget ansvar på det här området utan vill ha statlig detaljstyrning. Det stämmer inte med den övriga ideologiska bilden av Ny demokrati, att man inte vill ha statlig detaljstyrning.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4 behandlas ett femtontal motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill helt kort ta upp bara några delar av den socialdemokratiska motionen A225 och därmed också de socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande. För det första vill jag ta upp frågan om flexibla arbetstider. Utskottet är helt enigt om att en friare arbetstidsförläggning är en viktig framtidsfråga. Utskottet pekar på de positiva konsekvenserna av en ökad flexibilitet för den enskildes planering av arbetsliv, familjeliv, studier osv. Flexibla arbetstider bör också kunna gynna jämställdheten mellan kvinnor och män. Trots att utskottet så här långt är enigt, avstyrker man den socialdemokratiska motionen, som ju ligger helt i linje med utskottets skrivning. Vi socialdemokrater anser att utskottets enighet bör föranleda ett tillkännagivande till regering om utskottets inställning till flexibla arbetstider. Regeringen borde få i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag i den här riktningen. Jag vill därför fråga utskottsmajoritetens talesman: Varför avstyrker ni motionen, när ni ändå har samma uppfattning som vi? För det andra vill jag beröra frågan om översyn av ledighetslagarna och de samlade effekterna av dessa regler för de små företagen. Att vi socialdemokrater och regeringspartierna har olika uppfattning när det gäller översyn av arbetsrätten är nog ingen hemlighet. Från borgerligt håll har det väckts många motioner under årens lopp, där man har föreslagit inskränkningar och förändringar på arbetsrättens område. Vi socialdemokrater anser också att det finns anledning att göra en lagteknisk översyn av arbetsrätten. Det ser vi som en viktig del i förnyelsen av arbetslivet. Vår målsättning är att arbetslivet skall fortsätta att vara demokratiskt med ett verkligt inflytande för både löntagare och fackliga organisationer. Jag kan förstå att man med stöd av majoriteten i riksdagen nu har tänkt sig att genomföra alla de försämringar som motionerna har handlat om. Enligt mitt förmenande har det kommit in en ny aspekt på dessa frågor. Det handlar inte längre om att vi enbart har olika uppfattningar om arbetsrätten, utan även om att man i krispaketet, som gjordes upp mellan regeringen och Socialdemokraterna, har tagit upp arbetsrätten som en punkt. Man var överens om att förändringar av arbetsrätten skulle ske i förtrolig anda. Hur ser Anders G Högmark på detta? Vår tredje reservation handlar om förläggning av föräldraledighet vid förkortning av den dagliga arbetstiden. Föräldraledighetslagen bör ändras så, att föräldern själv får bestämma när under dagen ledigheten skall tas ut. Utskottets majoritet delar dock inte denna uppfattning. För mig är detta lika viktigt som att säga ja till flexibla arbetstider. Hur man förlägger sitt uttag av kortare arbetstid på grund av föräldraskap är ju en form av flexibilitet. Varför skall inte en förälder ha möjlighet att själv bestämma hur han eller hon vill förkorta arbetstiden, om det inte blir till men för produtionen? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som har fogats till detta betänkande och till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden, och de har föranlett tre reservationer från Socialdemokraterna. Jag skall mycket kortfattat redovisa utskottsmajoritetens överväganden -- kortfattat därför att jag är alldeles övertygad om att vi inom kort kommer att få ta en större debatt om arbetslivsfrågorna med anledning av den proposition som kommer att föranledas av arbetslivskommitténs betänkande och remissinstansernas synpunkter. Herr talman! Det finns i dag en mycket stor insikt om behovet en flexibel arbetstid och en ökad flexibilitet i produktionen. Jag tror också att det finns en ökad insikt om arbetstagarnas önskemål om en ökad flexibilitet. Samtidigt tror jag att det finns en växande insikt om att man för att kunna förena produktionens önskemål om flexibilitet och arbetstagarnas önskemål om flexibel arbetstid måste lägga lösningarna mycket nära produktion och arbetstagare. Det skall alltså inte regleras för mycket på central nivå. Det kan kanske uppfattas som egendomligt att utskottsmajoriteten säger nej till ett antal önskemål som Socialdemokraterna framfört i sin motion, trots att det föreligger enighet om det önskvärda i en ökad flexibilitet. Vi gör det bl.a. av det skälet att vi får tillfälle att återkomma när regeringen har framlagt sin proposition. Men det beror också på att det i motionen finns antydningar om att man vill binda det hela genom olika avtal -- centrala avtal, branschavtal och annat. Utskottsmajoriteten anser att det är onödigt att nu komma med pekpinnar om hur detta skall regleras. Vi tror att frågan vinner på att den ses i sitt sammanhang, så att besluten kan föras långt ner i hierarkin. Det är de främsta skälen till att vi säger nej till Socialdemokraternas önskemål. Utskottet pekar vidare på att ledighetslagstiftningen behöver ses över. Här går säkerligen en klar skiljelinje mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, inte bara när det gäller den lagtekniska översynen. Det finns säkerligen även materiellt och innehållsmässigt ett behov av att göra översyn av reglerna för ledighet, bl.a. för att åstadkomma förenklingar. Detta gäller även frågan om förläggning av föräldraledigheten, som tas upp reservation 3. Behoven av ledighet kommer förmodligen att minska i samma grad som man kan öka flexibiliteten i arbetstidsförläggningen. Man kan också tänka sig att man genom enskilda avtal och överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare kan finna vettiga lösningar inom ramen för en flexibel arbetstid. Vi har i betänkandet antytt behovet av att vi snart får ett förslag från regeringen om flexibel arbetstid. I argumentation från en del håll anförs att man i EG nu funderar på ett arbetstidsdirektiv. Detta är nu uppskjutet till december, och det kan tänkas bli uppskjutet ytterligare en tid. Vi bör avvakta detta direktiv och sedan på sedvanligt sätt -- som det brukar heta -- anpassa oss till den lagstiftningen och de direktiven. Vi bör här tänka litet annorlunda och konstatera att vi här har en bra svensk tradition när det gäller att avtalsvägen finna former för att reglera dessa förhållanden. Genom att vi är något före EG skulle man kunna markera litet av subsidiaritetsprincipen i praktisk politik och lägga besluten så långt ner i hierarkin som möjligt. Sedan får det väl bli en förhandlingsfråga hur man skall kunna tillämpa de regler som Sverige har. Väntar vi för länge -- jag säger det med adress till regeringen -- är det alldeles uppenbart att vi binds upp hårdare av de direktiv som man senare eventuellt kommer att fastställa inom EG. Önskemålet att regeringen snart skall återkomma i denna fråga finns både hos utskottsmajoriteten och i den socialdemokratiska reservationen i detta avseende. Här finns alltså en stor samstämmighet om att det är viktigt att riksdagen ganska snart får en proposition så att vi kan diskutera hela frågan om flexibel arbetstid. Men behandlingen av den propostionen bör inte låsas genom att vi i dag följer de socialdemoratiska förslagen om olika former av branschavtal och centrala avtal. Det tror jag inte skulle gagna helheten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten eftersom jag, precis som Anders G Högmark, tror att vi får anledning att diskutera dessa frågor i ett större sammanhang. Jag måste ändå reagera när Anders G Högmark angående detta med flexibiliteten säger att Socialdemokraternas motion i och för sig är bra och att Moderaterna vill samma sak, men de vill inte komma med några pekpinnar till regeringen om hur de tycker att regeringen skall handla. Sedan är Anders G Högmark också mycket rädd för att ha formella regler. Av detta kan man förstå att de vill ha flexibiliteten helt och hållet kopplad till den enskilde. De vill ställa den fackliga organisationens inflytande vid sidan om. Det vill också vi, men vi vill att de enskilda skall ha fackets stöd i uppgörelser som görs på arbetsplatsen. När vi är här hemma tar vi avstånd från kollektivavtal och fackföreningsrörelser. När vi flyttar ut i Europa börjar vi helt plötsligt att säga att den svenska modellen med kollektivavtal är bra. Den skall vi slå vakt om. Det är egentligen innebörden i det Anders G Högmark säger. Sedan fick jag faktiskt inget svar på den fråga jag ställde om arbetsrätten och översynen av den. Jag tycker att dessa poler, där Socialdemokraterna tycker på ett sätt och borgarna hela tiden har motionerat om försämringar, litet grand har förändrats av den uppgörelse som finns i krispaketet om att förändringar av arbetsrätten skall ske i förtrolig anda. Jag vill veta hur Anders G Högmark tolkar detta.
Herr talman! Jag tar inte på något sätt avstånd från facket och kollektivavtalen. Jag tror att det råder en stor enighet i landet om att den modellen -- att inte lagstifta för mycket, utan att med avtal komma överens -- är bra. Sedan kan vi diskutera på vilken nivå de olika avtalen sluts, om det skall vara centrala avtal, branschavtal eller lokala avtal. Vi skall ganska snart ha en rejäl diskussion om och fatta beslut om en flexibel arbetstid, med kommitténs betänkande och remissinstansernas utlåtande som underlag. Därför tror jag att det vore olyckligt att redan i dag binda sig för att man skall ha en viss form av branschavtal och att det skall finnas vissa typer av avtal. Den diskussionen bör man ta i ett sammanhang. Ambitionen från majoritetens sida är att vi skall få så litet som möjligt av centrala avtal och mer av lokala avtal. Det är utomordentligt bra att vi ganska snabbt kommer fram med ett beslut för att visa att vi avtalsvägen kan lösa dessa saker med lokala avtal i stället för att ha en central lagreglering som definitivt skapar problem. Jag tror att det finns ett gemensamt intresse från industrin, de anställda och de fackliga organisationerna att vi inte får stela direktiv som ligger långt ifrån verkligheten. Jag är övertygad om att en del av de praktiska problemen, inte minst när det gäller uttag av föräldraledighet, kan lösas om vi lyckas få en lokalt anpassad flexibilitet när det gäller arbetslivet och arbetstiden. Där krävs det givetvis också en rimlig avvägning mellan föräldrarnas legitima intressen och produktionens. Jag är ganska övertygad om att förnuftiga arbetsgivare har ganska stor förståelse för de önskemål som förs fram av enskilda föräldrar i en sådan diskussion på en lokal arbetsplats. Jag tolkar uttrycket överläggningar i förtrolig anda på det sättet, att om det finns önskemål från Socialdemokraterna -- och det är ju sagt att Socialdemokraterna skall redovisa de önskemål de vill föra in i kommittéarbetet, och jag utgår från att de kommer -- får dessa bli föremål för diskussioner och överläggningar.

Herr talman! Låt mig mycket kort säga till Anders G Högmark att jag förstod texten. Lokala avtal är precis det budskap SAF för fram. Det är exakt vad SAF vill ha. SAF vill att vi skall flytta ner avtalen så långt som möjligt för att slå sönder möjligheterna att påverka. När det gäller detta med förtrolig anda har Socialdemokraterna överlämnat sina synpunkter till regeringen. Men den skrivning som finns i betänkandet om situationen speciellt för småföretag, handlar om en försämring av arbetsrätten. Det var också budskapet i valrörelsen i fjol. Det stämmer inte med den uppgörelse som är träffad.
Herr talman! Monica Öhman säger att hon förstår, och sedan säger hon att det nog blir lokala avtal. Jag trodde faktiskt att det låg en styrka i att parterna lokalt, utifrån dels produktionens önskemål och behov, dels de anställdas synpunkter och behov, kom överens och träffade lokala avtal. Det utesluter självfallet inte att det kan finnas vissa frågor som måste regleras centralt. Men tyngdpunkten i den kommande regleringen av den flexibla arbetstiden måste ju vara att de som närmast berörs av arbetstidens utläggning och förläggning, dvs. produktionen och de anställda på arbetsplatsen, genom förnuftiga resonemang kan sluta avtal som gagnar båda parter. Det trodde jag var ganska elementärt.